Herr talman! Vi diskuterar ofta sysselsättningsläget, som är svårt i många av våra kommuner. I det aktuella fallet, när vi diskuterar situationen i Herrljunga kommun, har det visat sig att man där har haft en nedgång av antalet arbetstillfällen i en rad verksamheter, inte bara i de traditionella grenarna jordbruksnäringen och textilindustrin utan också i s.k. ”säkra” verksamheter som posten och statens järnvägar. Postverkets omläggning som har nämnts här några gånger — den skedde i maj 1968 — innebar att det försvann tio å tolv tjänster, motsvarande ca 15 årsarbetstillfällen. Inom parentes kan sägas att den omläggningen har inneburit att mycket av postföringen har flyttats från järnvägen, ut på vägarna eller upp i luften, vilket dels har visat sig slå hårt mot orter av typen Herrljunga, dels har haft andra negativa effekter när det t.ex. gäller trafiksäkerhetsoch miljöproblemen, samtidigt som det har inneburit ökade samhällskostnader. De mindre orternas bekymmer och stagnationsproblem gör att de är mer beroende än andra orter av aktiv regionalpolitik och en ekonomisk politik som främjar nyskapande och expansion inom företagsamheten. Jag tycker det finns anledning att här något hänvisa till vad sysselsättningsutredningen skriver, nämligen följande: ”Brister och problem kan pekas på i alla regioner — det är bara arten och graden som varierar. ——- — Regionalpolitiken måste mot denna bakgrund omfatta hela landet.” Vidare säger utredningen att utvecklingen fortlöpande måste följas upp i de olika regionerna, så att åtgärderna hela tiden kan avpassas och inriktas på ett riktigt sätt. Utredningen tar också upp frågan om det inte vore riktigt att överväga att mer än hittills differentiera den ekonomiska stödgivningen — exempelvis lokaliseringsstödet — och undersöka på vilka orter man från samhällssynpunkt från tid till annan ser det som mest angeläget Nr 110 att få fram ytterligare arbetstillfällen. Tisdagen den När det gäller den ekonomiska politiken tycker jag det finns anledning 27 april 1976 säga att den allmänna ekonomiska politiken också spelar en mycket story = ibland avgörande roll för de små kommunerna. Ta t.ex. möjligheten = Om ersättningsetaatt stimulera industrins investeringar. Där har vi från folkpartihåll varit — blering i Herrljunga kritiska mot att regeringen i årets budgetproposition var så ensidigt inriktad på att satsa t.ex. på den stora företagsamheten och att man i så ringa utsträckning tog hänsyn till de små och medelstora företagens problem. Därför fick de ingen motsvarande stimulans. Jag beklagar att riksdagens socialdemokrater avvisade förslaget från bl.a. folkpartiet om sådana stimulanser. De hade varit av värde inte minst för den företagsstruktur som finns i Herrljunga. Arbetsmarknadsministern säger i svaret att kommunens sysselsättningsstruktur kan leda till problem, och i så fall är statsrådet beredd att om det är nödvändigt vidta särskilda åtgärder. Jag har den randanmärkningen att detta är alltför passivt. Det hade varit rimligt att vänta sig att arbetsmarknadsministern skulle säga att det är nödvändigt att göra någonting här. Jag tror att det hade varit viktigt att också konkret peka på någonting som hade kunnat skapa goda psykologiska effekter. Det är nämligen inget tvivel om att det här också är fråga om psykologi. Ett klart positivt besked hade kunnat ge Herrljunga en ny tro på en god utveckling för kommunen. Det är ingen hemlighet att man på många håll är pessimistisk om kommunens framtida utveckling. Jag vore glad om arbetsmarknadsministern ville ytterligare förtydliga detta och komma med ett besked som kunde uppfattas så att det ändå är värt att göra någonting nu för Herrljunga och dess befolkning.
Herr talman! Den allmänna ekonomiska politiken i landet kan rimligtvis inte drabba Herrljunga på annat sätt än alla andra kommuner i landet. Det är därför inget särskilt argument för Herrljunga kommun. Jag vill fästa uppmärksamheten på att de stora satsningar som görs på företagsamheten gäller just lokaliseringspolitiken. : Vi har föreslagit och riksdagen har medgivit ett anslag på 11/2 miljard. Detta belopp går i stort sett till småföretag som vi nu försöker att lokalisera ut och utveckla. Riksdagen har med en överväldigande majoritet uttalat att de lokaliseringspolitiska resurser vi har till vårt förfogande självfallet i första hand skall användas där de allra bäst behövs, och det är i det inre stödområdet, som riksdagen enhälligt fattat beslut om. De lokaliseringsprojekt vi har till vårt förfogande — det har varit rätt många, trots konjunkturnedgången — skall naturligtvis i första hand gå till det inre stödområdet. Följ med mig upp till Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands inland, så får ni se var behovet är störst. Jag vet väl hur läget är i Herrljunga, om vi nu skall hålla oss till 67 denna enskilda kommun. Där har inte på något sätt skett en katastrofal utveckling. Visserligen har det skett en nettoutflyttning, men den uppgår till 50 personer på fyra år. Jag tycker inte att det bör leda till någon våldsam pessimism bland kommunalmännen där. Den aktuella registrerade arbetslösheten ligger för dagen under riksgenomsnittet. Mot denna bakgrund är jag inte beredd att säga: Jojomänsan, Herrljunga skall absolut få första tänkbara lokaliseringsprojekt. Jag måste vara hederlig. Det kan inte bli tal om det. Däremot har vi gång efter annan klart markerat att om det uppstår bekymmer i en kommun, så är vi beredda att med alla till buds stående medel hjälpa den kommunen, även om den ligger utanför stödområdet. Den ensidighet som präglar näringslivet i Herrljunga gör att vi med särskild uppmärksamhet måste följa utvecklingen där, och vi gör så. Skulle det hända någonting mera dramatiskt i Herrljunga kan kommunalmännen där påräkna vårt stöd: Vi skall i så fall även där utnyttja lokaliseringspolitiska medel för en lokalisering. Detta har jag också talat om för kommunalmännen i Herrljunga. För dagen kan jag emellertid inte säga att vi är beredda att göra någon ”brandkårsutryckning” i Herrljunga. De lokaliseringspolitiska medel som riksdagen har ställt till vårt förfogande måste vi i första hand utnyttja inom stödområdet, som för tillfället bäst behöver hjälp.
Herr talman! Statsrådet konstaterar nu att det föreligger ingen katastrofal situation i Herrljunga, och i svaret sade statsrådet att ”även om Herrljunga kommun just nu inte befinner sig i någon krissituation, finns det anledning att uppmärksamt följa utvecklingen”. Sådana situationer som statsrådet i det ena fallet talar om som katastrofala och i det andra fallet kallar krissituationer är vad vi genom att rikta uppmärksamheten på denna lilla kommuns situation vill undvika. Naturligtvis försöker kommunalmännen förebygga sådana situationer i sin kommun. Det kan naturligtvis sägas att en minskning av invånarantalet i kommunen med 50 personer under det senaste året inte är så stor, men trenden — jag är ledsen att behöva säga det — är nedåtgående. Under en rad år har inga plussiffror kunnat redovisas i kommunen. Till bilden hör att invånarantalet är mindre än 9000. Då är en minskning med 50 eller 100 personer mycket. Jag har tidigare talat om de arbetstillfällen som vi inte har fått. Det rör sig inte heller om många hundra personer, men något hundratal personer betyder så oändligt mycket i den lilla kommunen.

En av de viktigaste anledningarna för mig att interpellera var just att peka på den situationen. Jag ber att få tacka för det svar som har lämnats.
Herr talman! Utan tvivel har den här kommunen det bekymmersamt. Tisdagen den Postens och SJ:s personalinskränkningar, skjutfältets utvidgning, fång 27 april 1976 vårdens byggplaner som kom av sig, och det förhållandet att det inte —TldZ blev någon skola för civilförsvaret — allt detta sammantaget har givit - Om ersättningsetakommunen svårigheter. Även om det inte föreligger någon katastrof = blering i Herrljunga situation vore det fel att invänta den innan vi gör någonting. Statsrådet Bengtsson säger att stödinsatserna skall göras där de bäst behövs, och det är framför allt i Norrlandsområdet. Men samtidigt medger statsrådet att man också kan gå in på andra håll. Frågan är om inte en ny prövning från statsrådets och regeringens sida skulle visa att man måste vara beredd att göra en satsning i just denna kommun. Herr Bengtsson säger att den allmänna ekonomiska politiken inte slår hårdare i Herrljunga än i andra kommuner. Omvänt kan man säga att en bättre ekonomisk politik hade gjort situationen bättre för Herrljunga. Jag hoppas att statsrådet Bengtsson infriar löftet i svaret, nämligen att uppmärksamt följa denna fråga. Min övertygelse är att det kommer att leda till att staten måste stötta upp kommunen.
Herr talman! Jag får stå här i kammaren praktiskt taget var fjortonde dag och svara företrädare för enskilda kommuner på frågor om vad vi tänker göra för den och den kommunen. Det börjar bli litet besvärande, för litet måste ju ändå kommunalmännen och de lokala politikerna hitta på själva. Jag kan inte till varje kommun utanför stödområdet, som anser att den har litet bekymmer och att utvecklingen inte går riktigt så fort som man räknat med, utlova lokaliseringsprojekt. De lokaliseringsprojekt som vi har är nämligen så pass få att det vore orätt av mig att här göra en utfästelse till Herrljunga. Svaret på frågan om staten omedelbart skall kompensera en eventuell minskning av personalen i statliga verk i de olika kommunerna är att det är omöjligt att göra en utfästelse härom. Exempelvis SJ och Posten har ju på många håll rationaliserat sin verksamhet, och inte har jag märkt att herrarna här i kammaren har verkat för att statliga verk eller företag skall ha större personalstyrka än som är absolut nödvändigt. Det händer alltså inte bara i Herrljunga utan även i andra kommuner att staten minskar sin personal. Men jag vågar påstå att när staten minskar sin personal så sker det med mycket stor omsorg och omtanke om kommunen än vad som oftast är fallet när privata företag helt enkelt läggs ned. Det sades här att Herrljunga led stor skada genom att skolan för civilförsvaret inte lokaliserades dit. Det var 15 kommuner som alla ansåg sig böra ha denna skola av sysselsättningsskäl, och alla hade goda skäl. I alla dessa 15 kommuner kan man alltså stå upp och säga att man förlorat dessa arbetstillfällen som man skulle ha fått genom civilförsvarsskolan. Så kan man inte resonera — skolan kunde bara förläggas till en enda kommun. 69 Jag har som svar på den fråga som ställts sagt att jag bedömer situationen för dagen i Herrljunga som på intet sätt bekymmersam jämförd med situationen i många andra kommuner i det här landet. Men jag har också sagt att strukturen på näringslivet i Herrljunga är sådan att man får vara en smula vaksam. Kommunalmännen och arbetsmarknadsmyndigheterna följer vad som händer i de enskilda företagen i Herrljunga. Skulle det visa sig att något företag där börjar svikta, är vi beredda att omedelbart gå in och hindra att det sker en sysselsättningsminskning genom nedläggning av ett företag. Det löftet har jag gett kommunalmännen — och det vågar jag ge också i dag — att om den situationen inträder, måste vi i den stora konkurrens om lokaliseringsprojekt som föreligger ge företräde åt Herrljunga.
Herr talman! Statsrådet konstaterar att han börjar bli litet trött på att svara folk utifrån landet på frågor om åtgärder för den ena eller andra kommunens bästa. Att jag vände mig just till statsrådet med den här frågan berodde på att statlig etablering i kommunen hade flyttats undan. På detta replikerar statsrådet att vi inte varit några tillskyndare av den statliga verksamheten. Får jag ta mig friheten att uppfatta statsrådets svar på det sättet att den minskning av statlig verksamhet som skett i Herrljunga kommer att bli normerande för statlig och offentlig verksamhet över huvud taget? Då kan jag inte tänka mig annat än att den grupp här i riksdagen som jag representerar mycket väl kommer att finna sig i den anordningen och med visst intresse studera förhållandena just i Herrljunga. Det är inte så — och ingen från vår sida har sagt det — att det är någon katastrof på gång. Men vi är en mycket liten kommun och är mycket känsliga även för relativt små förändringar i negativ riktning. Det är anledningen till att jag har aktualiserat de här frågorna. När det gäller frågan om civilförsvarsskolan vill jag bara peka på det märkliga förhållandet att staten när man skall starta en så betydande anläggning gör det i form av en tävlan mellan olika kommuner =— siffran 15 nämndes här och det var säkerligen så många. Alla ställer upp och erbjuder en färdig anläggning på 15-20 milj.kr. I den dansen sitter Herrljunga med sina 8 000 å 9 000 invånare betydligt kärvare än t.ex. den mycket större grannkommunen Borås. Om vi nu skall ägna några ögonblick även åt den affären så vill jag säga att det är mycket märkligt att staten gör upphandlingar av sina egna anläggningar på det sättet. Sådana gånger är vi verkligen inte jämbördiga. Det krävs mycket av Herrljunga kommun för att den skall kunna vara med och leka i en sådan lekstuga. Vi gjorde trots allt det. Vi ansåg att det var så värdefullt för vår kommun att vara med att vi faktiskt gjorde detta stora åtagande. Men räknat per invånare, skattekrona eller vad som helst är det utan tvivel så, att engagemanget i en sådan affär är ofantligt mycket större för en liten kommun som Herrljunga än för de stora kommunerna runt omkring. Detta är en av anledningarna till att jag har velat aktualisera statens engagemang just i vår lilla kommun.
Herr talman! Jag vågar påstå att det är staten som när det gäller de mest problemfyllda bygderna i detta land har fått göra insatser för att sysselsättning skall komma till stånd, och detta har hjälpt oss väldigt mycket i lokaliseringspolitiken. Problemen är mycket större i de kommuner där stora privata företag lagts ned och flera hundra personer friställts. Jag kan nämna kommun efter kommun där stora privata företag årligen minskar sysselsättningen med ett par hundra, så nog har vi problem med en rad kommuner. Jag vill emellertid ge herr Andersson i Ljung rådet att inte måla bilden i Herrljunga för dyster. Om vi skall locka industrier till Herrljunga eller till andra kommuner utanför stödområdet skall vi inte locka dem med några lokaliseringsbidrag, utan de skall lockas dit därför att kommunerna har bra orter att etablera sig i. Skryt hellre över Herrljunga än måla ut en dyster bild och skapa pessimism inför framtiden! Jag vill sedan säga några ord om civilförsvarsskolan i Herrljunga. När regeringen slutligen tog ställning till denna lokalisering togs inga som helst hänsyn till de åtgärder som kommunerna hade vidtagit eller till eventuella motiveringar från kommunernas sida när det gällde vad som kunde betraktas som mest ändamålsenligt eller billigt från lokaliseringssynpunkt. Vi avgjorde frågan genom att bedöma var det var lämpligast att från lokaliseringspolitisk synpunkt förlägga skolan. Det är riktigt att 15 kommuner tävlade om att få skolan. Alla som inte fick skolan anser nu att de har förlorat ett antal sysselsättningstillfällen, men så kan man inte resonera. Det är helt orimligt att till regeringen säga: Nu måste ni i stället för civilförsvarsskolan som inte lokaliserades till kommunen ge oss någon annan statlig verksamhet! En sådan uppfattning kan man alltså inte hävda.
Herr talman! Det var just av det skälet som jag inte tagit upp civilförsvarsskolan i min interpellation. Frågan om civilförsvarsskolan kom upp i helt andra sammanhang, och jag har inte åberopat den. Däremot vill jag åberopa den anläggning för fångvårdens behov som jag nämnde i mitt tidigare anförande. När det gäller denna anläggning var det egentligen bara byggstarten som återstod när kriminalvårdsstyrelsen backade ur ärendet. Det har funnits i kommunens planering under så många år att jag inte tvekade att betrakta denna uteblivna etablering som en direkt förlust för kommunen. Jag vill också påpeka att det inte är jag som har använt uttrycket katastrof eller något liknande när det gäller problemen i Herrljunga kommun. Om jag är rätt underrättad är det dessutom i de yttersta av dessa dagar så, att vederbörande myndigheter just nu har att yttra sig över ett ärende om privat nyetablering i Herrljunga. Denna etablering kan också komma att beröra arbetsmarknadsministerns område, och då hoppas jag att vi vid det tillfället får det stöd för en sådan anläggning som vi kan komma att behöva.

Herr talman! Herr Bengtsson i Göteborg har frågat mig om jag är beredd medverka till en försöksverksamhet med friskvård som schemabundet ämne i grundskolan. Skolan har i dag bl.a. till uppgift att hjälpa eleverna till psykiskt och socialt välbefinnande och till fortsatt hälsa. I skolans verksamhet förekommer i dag åtskilliga inslag som kan betecknas som ”friskvård”. Även om skolan bedriver en omfattande undervisning och aktivt söker påverka attityder inom detta område, kan dock ytterligare insatser göras för att på ett bättre sätt samordna de olika verksamheter som ryms inom begreppet friskvård. Syftet härmed är att åstadkomma en hälsoundervisning med utgångspunkt i elevernas behov i olika åldrar. Inte minst torde det vara värdefullt att ytterligare utveckla samspelet i dessa frågor mellan skolan, föräldrar, företrädare för myndigheter, organisationer etc. Skolans personal måste självfallet ha huvudansvaret för att det bedrivs en väl planerad och strukturerad undervisning i dessa frågor. Det ligger dock stora, ännu inte helt utnyttjade möjligheter för skolan i att få del av den stimulans och de erfarenheter som människor utanför skolan kan bidra med. 1974 års skolhälsovårdsutredning beräknas lägga fram förslag om ett ökat utnyttjande av den medicinska personalens medverkan i planering av hälsoundervisningen och även i den direkta undervisningen. Det är naturligtvis också angeläget att psykologer, skolkuratorer och skolsköterskor i ökad grad kan medverka i både planering och genomförande av hälsoundervisningen. Både reguljärt och försöksvis förekommer i olika skolor verksamheter även utanför den timplanebundna undervisningen, vilka kan sägas ingå som ett led i hälsoundervisningen. Det kan t.ex. gälla motionsinriktade rastaktiviteter av olika slag. Det kan också gälla aktiviteter under lunchraster med inriktning på att ge eleverna goda kostvanor. Det förslag som regeringen har lagt fram för riksdagen i propositionen om skolans inre arbete m.m., avseende tid för annan verksamhet än den timplanebundna undervisningen, bör ge avsevärt ökade möjligheter till akti Som framgår av vad jag nyss har nämnt kan många av skolans aktiviteter som f. n. regelmässigt bedrivs gå under beteckningen friskvård. De möjligheter skolan har att ytterligare utveckla denna verksamhet rör frågor kring samordning å ena sidan mellan olika lärargrupper och å andra sidan mellan lärare och annan personal och personer utanför skolan. Att införa ”friskvård” som schemabundet ämne i grundskolan torde däremot vara olämpligt. Friskvård eller hälsoundervisning omfattar alltför många olikartade inslag som på ett naturligt sätt hör hemma inom olika ämnen. Härtill kommer att det är mycket svårt att föra in ytterligare ämnen i timplanen. Det är vidare svårt att utforma en passande lärarbehörighet för ett ämne av den art som friskvård skulle utgöra. Även i fråga om lärarbehörighet och lärarkompetens torde en samverkan mellan olika personalgrupper vara det bästa sättet att ytterligare utveckla denna verksamhet i skolan. Ett sådant arbetssätt rekommenderas också i propositionen om skolans inre arbete.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på min interpellation. I den allmänna debatten talas alltmer om betydelsen av friskvård. Men trots att det är en så utomordentligt viktig fråga händer förhållandevis litet rent konkret. I det svar jag fått finns angivet de insatser som skolan f. n. bedriver på det här området. Men att söka nya vägar är inte statsrådet beredd att medverka till — det framgår bl.a. av svaret: ”Att införa ”friskvård” som schemabundet ämne i grundskolan torde däremot vara olämpligt. Friskvård eller hälsoundervisning omfattar alltför många olikartade inslag som på ett naturligt sätt hör hemma inom olika ämnen. Härtill kommer att det är mycket svårt att föra in ytterligare ämnen i timplanen. Det är vidare svårt att utforma en passande lärarbehörighet för ett ämne av den art som friskvård skulle utgöra.” Jag finner det bekymmersamt att statsrådets intresse är så svalt när det gäller en så viktig fråga. Men det finns glädjande nog ett betydande intresse hos en stor allmänhet som vill hjälpa till med friskvården. Detta hälsar jag med tillfredsställelse. Under hösten 1976 kommer en försöksverksamhet med förebyggande hälsooch mentalvård med en timme per vecka på lågoch mellanstadiet vid Torslandaskolan i Göteborg att genomföras.

Intresset är stort i Göteborg för detta projekt. Såvitt jag vet är även både socialstyrelsens nämnd för hälsoupplysning och skolöverstyrelsen positivt inställda till denna försöksverksamhet. Anslag för projektets genomförande beräknas erhållas från socialstyrelsen och Göteborgs kommun. Jag kanske även får informera om att Hjälmareds folkhögskola i höst inrättar en särskild friskvårdslinje. I en intervju säger skolans rektor Per-Gunnar Hjalmarsson bl.a.: ”Den som kan friskvård har en given plats i dagens och ännu mer i morgondagens samhälle. Friskvård är sannerligen inget modeord som bara dyker upp och försvinner. Det rymmer en verklighet som vi måste ge allt större plats i vår tillvaro —- lusten att hålla oss friska till kropp och själ. Den lusten måste både stat och kommun satsa på, både näringsliv och organisationer. Och det kommer att behövas massor med folk i framtiden som kan hjälpa till med sådana saker.” Det kan tilläggas att Hållands folkhögskola i Jämtland redan har haft en ettårig friskvårdslinje under några år. Den har gett så goda erfarenheter att man fr.o.m. i höst bygger ut den till tvåårig. Och många av dem som utbildat sig till friskvårdare här har omedelbart sugits upp som ledare och instruktörer, bl.a. inom turistnäringen. Det måste finnas ett intresse att minska trycket på sjukvården, det är väl ändå självklart. Friskvård är en av de verkligt stora frågorna i vårt land, både på kort och på lång sikt. Herr talman! Jag har den förhoppningen att statsrådet, trots sin enligt min uppfattning i dag negativa syn på en försöksverksamhet med friskvård som schemabundet ämne i grundskolan, snart kommer att medverka till förslagets genomförande i hela landet.
Herr talman! Att man inte säger ja till scehemabindning av ett särskilt ämnesområde, i detta fall friskvården, är inte detsamma som att vara ointresserad av friskvård. I mitt svar har jag också redovisat på vilka sätt friskvård naturligt kan ingå i allt skolarbete, både under schemabunden tid och under skoldagen i övrigt. Jag skulle naturligtvis kunna fortsätta att räkna upp ämne för ämne — gymnastik, biologi, hemkunskap, religionskunskap osv. — men jag tycker det är ganska meningslöst. Jag menar i stället: Låt friskvården ingå på ett naturligt sätt i alla de ämnena. Jag tror det är det absolut bästa sättet att verka för undervisning i friskvård.

Herr talman! Det går säkert att räkna upp många ämnen. Men försöksverksamheten i Göteborg och verksamheten vid folkhögskolorna talar ju för att detta är en programmering i skolvärlden som är av ut omordentligt stor betydelse. Det är vi överens om. Vi måste ändå göra klart för oss att i dagens samhälle krävs det oerhört mycket information, inte minst på det här området. Vi vet hur det ser ut på marknaden. Jag behöver väl knappast nämna hur illa ställt det är när det gäller narkotikan. Jag har stått i den här talarstolen under många år och talat om narkotika med socialministern. Vi har egentligen inte i denna stund kommit någon bit på vägen till förbättring. Vi har faktiskt fått det värre. I dagsläget har vi också heroinet. Jag menar att detta tillsammans, och mycket därtill, gör att det krävs insatser, inte minst från regeringens sida. Låt mig nämna några siffror. Varje dag är 425 000 personer sjukskrivna. Upp till 30 96 av patienterna som söker öppen vård har psykosomatiska, depressiva eller nervösa problem. 12 000 av våra ungdomar mellan 15 och 25 år har redan blivit intravenösa narkomaner. 7 96 av våra värnpliktiga blev hemskickade vid inskrivningen, då de redan hade blivit kroniska alkoholister. 33 96 av våra ungdomar i 15-årsåldern använde mellanöl lördag och söndag. Uppskattningsvis 10 96 blir så småningom alkoholister. Om tio år, lär någon professor som har räknat på detta ha konstaterat, har vi en miljon alkoholister. Det är skrämmande siffror. Vi talar om siffror, men bakom varje siffra finns en människa. Jag vill inte säga att fru statsrådet Lena Hjelm-Wallén inte är positivt inställd, men jag menar att vi ändå måste öka slagkraften på det här området. Vi måste öka förutsättningarna för staten, för regeringen att gå in och hjälpa till. Varför har vi inte möjlighet att ytterligare satsa på detta område? Vi satsar på sjukvården av nödvändiga skäl, eftersom där finns ett hårt tryck och vi naturligtvis måste lösa problemen på den sidan för alla sjuka människor. Men vi skall väl i första hand se till att friskvården byggs ut och att trycket på våra sjukhus minskar. Det kommer i stället att öka. Fru statsråd! Jag vet genom en kontakt att — det är skrämmande när man hör det — barnungar i 10-12-årsåldern i dag längtar efter en plats på långvården. En säng på långvården skulle vara drömmen för dem. Så långt nere i eländet är de. Det finns ändå anledning att då sätta in alla till buds stående medel —- bl.a. i skolan. Man gör det i andra länder. I Finland har man, enligt vad som sagts mig — jag kan inte stå för uppgiften — två timmars schemabunden hälsovårdsundervisning i veckan. Om det nu är en alldeles korrekt uppgift visar den att man är före oss på det här området. Man ser riskerna. Det finns anledning också för oss att tänka över om vi kan få in en sådan undervisning på schemat. För visst finns det lärare! Det är säkert väldigt gott om lärare. Jag tycker inte att det är motiverat att räkna upp alla de svårigheter som fru statsrådet nämner. Är vi positivt inställda har vi också möjligheter — men är vi inte det kan vi hitta på hur många svårigheter som helst, och då löser vi aldrig problemen.
Tisdagen den Herr talman! Friskvård finns redan på schemat, men integrerat i en Söka för Men det är alltför vanligt att riksdagsledamöter, när man upptäcker Om försöksverkett behov, kräver att det skall finnas ett ytterligare ämne inom just det samhet med området i grundskoleelevernas timplan. Man använder då något aktuellt ”friskvård” som behov i samhället som skäl för sitt krav. Jag skulle, herr Bengtsson i schemabundet Göteborg, vilja säga: I dagens samhälle behöver eleverna också fritid ämne i grundskolan och inte en mängd ytterligare timmar på schemat!

Herr talman! Ja visst, fru statsråd, behöver barnen fritid. Men de behöver en positiv fritid.

Herr talman! Riksdagens beslut år 1975 angående den framtida energipolitiken har på en del håll tolkats som ett klart nederlag för centern. Det är ingen anledning att fördölja att beslutet verkligen var ett nederlag med hänsyn till det starka engagemang som vi från centerpartiet har haft i de här frågorna. Men jag vill betona, herr talman, att det nederlaget bara var ett formellt nederlag. I praktiken har våra synpunkter börjat segra. De har trängt ut alltmer till de många människorna på ett sätt som vi knappast ens kunnat drömma om bara för ett år sedan.

Den har redan nu kunnat konstateras vara onödig med hänsyn till utvecklingen under den korta tid som har förflutit sedan fjolårsbeslutet. Olof Palme har vid något tillfälle, bland de många aforismer och liknande som han brukar använda i den politiska debatten, tillverkat en alldeles egen, där han säger att verkligheten är politikernas värsta fiende. Och nog har verkligheten visat sig fientlig mot både socialdemokraterna och moderaterna, som drev igenom fjolårets enligt vår uppfattning huvudlösa beslut om att binda vårt land hårdare till kärnkraften än tidigare. Nya fakta har framkommit som utöver tidigare skäl har raserat grundvalarna för detta beslut, och jag skall återkomma till det litet senare. Det är mot denna bakgrund som vi på vårt håll finner det närmast obegripligt att utskottsmajoriteten nu säger att det ”inte framkommit några nya fakta som motiverar en omprövning” av det svenska kärnkraftsprogrammet för 13 aggregat 1985. Det är ett mycket djärvt utta lande. En del kommer väl att påstå att det är ett okunnigt uttalande. Jag skall inte föra fram några värderingar i anslutning till det. Jag bara konstaterar att det är ett uttalande som för oss förefaller både överraskande och obegripligt mot bakgrund av vad som har hänt och händer i verkligheten. Den bindning nu till kärnkraftssamhället som beslutet om de 13 reaktorerna innebär förefaller att bli en praktisk verklighet ifall inte någon radikal ändring sker i synsättet. Det är dock mycket som i varje fall tyder på att tiden inte är mogen för denna förändring ännu, trots den krassa verkligheten. Den krassa verkligheten visar t.ex. att vi år 1985 bara har 10 96 av uranbehovet säkrat genom giltiga och inte uppsägbara kontrakt. Redan det är ett faktum som borde skaka den mest trosvissa. Anrikat uran finns förresten inte tillgängligt för oss genom anrikning i USA efter år 1982. OECD påpekar hur den ständigt ökande efterfrågan på uran skapar oro för att själva grundmaterialet i kärnkraftsdriften över huvud taget skall stå till förfogande. Det finns också andra tunga skäl som jag skall återkomma till. Centerns grundsyn på energipolitiken och partiets praktiska uppläggning av denna vinner, som jag nyss sade, ständigt ökad uppslutning både här hemma och utomlands. I allt flera länder förekommer protester och demonstrationer mot kärnkraften. Jag vill bara nämna länder som Västtyskland och USA och även — på senare tid — Frankrike. Där är det en vetenskaplig opinion som har börjat med skarpa protester och demonstrationer. Man för fram krav på att satsningen skall ske dels på hushållning, dels, och det är lika viktigt, på de alternativa energikällorna. Vår syn som vi har presenterat den är, vill vi själva hävda, enkel, logisk och lättfattlig. Det är uppenbart att alla människor och alla länder måste slå vakt om jordens energibalans. Om man rubbar den, finns det ingen framtid för mänskligheten. Det är det enkla men mycket hårda faktum som vi har framför oss. Vi måste utnyttja de ständigt återskapande energiresurserna, så att säga vara i balans med naturen och inte åstadkomma någon obalans. Energipolitiken måste, som vi ser det, bidra till att garantera den välfärd som vårt samhälle för dagen har uppnått men också kommande generationers trygghet, säkerhet, sysselsättning och utkomst. Den måste då utformas med tanke på detta välfärdsmål. Handlingsfriheten i dessa sammanhang är utomordentligt viktig, och den måste garanteras. Den saken har även regeringspartiet varit helt enigt om, i varje fall i det förflutna.

Det skulle i hög grad innebära en långsiktig bindning för att i stor omfattning satsa på kärnkraften som dominerande kraftkälla.” Detta uttalande står i skarp relief till regeringspartiets position i dag. Man har uppenbarligen lämnat denna målsättning, lämnat ambitionen att garantera handlingsfriheten i det här avseendet, vilket herr Palme fäste så stort avseende vid den gången i Sundsvall. Man är i dag på det klara med att upparbetningsoch anrikningsanläggningar måste till för att vårt av riksdagen 1975 beslutade kärnkraftsprogram över huvud taget skall kunna genomföras. Det finns andra tecken som visar att regeringspartiet har glömt kravet på handlingsfrihet och inte längre fäster något avseende vid den utan har bundit sig för ett definitivt kärnkraftssamhälle för Sveriges vidkommande. Jag tänker på den utredning som industridepartementet gjort nyligen och som väl som politiskt huvudändamål hade att skaffa fram ett vedträ att slå centern i huvudet med. Jag skall inte gå närmare in på utredningen, men jag vill erinra om att planeringschefen Carl Johan Åberg i finansdepartementet underströk hur osäkert materialet som sådant var. Rapporten utmynnade i alla fall i att det skulle kosta 19 miljarder kronor att avveckla kärnkraften i dag, vilket vi i centern har förutsatt kan komma att bli nödvändigt. Rapporten framhöll att det är alldeles för dyrt för den svenska ekonomin med en sådan avveckling och att det blir för stora påfrestningar på kapitalmarknaden och annat. Rapporten skulle naturligtvis också tjäna det syftet att vara ett s.k. expertunderlag för att inför nationen påvisa hur ihålig centerns ståndpunkt har varit. Rapporten har varit utomordentligt viktig med hänsyn till de konsekvenser som den fått.

För det andra tror jag att vi i det här landet skall vara tacksamma för utredningen, därför att den visar vilka astronomiska utlägg det skulle röra sig om därest vi låter de 13 kärnkraftsreaktorerna bli färdigbyggda. Vad kostar det att avveckla 13 kärnkraftverk? Utredningen visar att det skulle kosta 19 miljarder kronor med kapitalförstöring och allt vad som nu finns med i den bilden att avveckla S reaktorer. Men en avveckling av 13 kärnkraftverk med den kapitalförstöring som det innebär och dessutom nedläggning av upparbetningsanläggningar och anrikningsverk skulle kosta tiotals och åter tiotals miljarder utöver det nämnda beloppet. Jag håller inte för otroligt att det någon gång på 1980-talet, framåt 1990, kan röra sig om bortåt 100 miljarder kronor. Det visar hur definitiv bindningen vid kärnkraftssamhället blivit redan nu. Det kan komma att visa sig att riskerna med kärnkraftsdrift ackumuleras så snabbt att man omgående måste stoppa den — jag erinrar t.ex. om utvecklingen i Japan, där radioktivt vatten i tusentals ton har läckt ut, och en katastrof som var på väg att bli den största i USA med en liten ljusstump i en reaktor som höll på att tända eld på alltsammans. Vad gör vi då? Herr talman! Som jag nyss sagt, måste energipolitiken utformas efter det innehåll vi vill ge välfärden i form av trygghet, sysselsättning osv. Vi vill då slå fast att välfärden inte är beroende av en bestämd nivå i fråga om energianvändningen. Skulle så vara fallet, skulle den här nationen till slut hamna i ett fullständigt olidligt prylsamhälle. Det tror jag ingen av oss vill, och det är heller inte nödvändigt, därför att det existerar inget klart samband mellan sysselsättning och energiproduktion. Det har funnits och finns många, många bevis för det. Ett av de mest eklatanta bevisen innebär omändringen av Stålverk 80. Det föreslås nu att man drar ner planerna på stålverket till nära hälften —- i stället för att producera 4 000 ton stålämnen skall verket producera något över hälften, men det blir precis samma sysselsättning. Jag tycker att detta är ett slående bevis på frånvaron av samband mellan energiproduktion och sysselsättning. Vi har ju hela tiden hävdat att något sådant samband inte finns. Välfärd i vidsträckt bemärkelse innehåller inte bara materiella ingredienser. En god miljö är ett av de väsentligaste inslagen i en välfärd. Av alternativa energikällor — och då menar jag alternativ inte bara till kärnkraften utan även till de fossila bränslena — är de förnyelsebara de förnämsta att satsa på från miljösynpunkt: vindkraft, solenergi, ytjordvärme osv. Det är bl.a. av den anledningen vi så starkt satsar på dessa och vill utveckla dem. På tal om energikällor, herr talman, hävdar vi starkt att energihushållning enligt vår uppfattning är en av de förnämsta av alla energikällor. Det finns stora energivinster att göra inom industrin. Vi har många gånger pekat på exemplet från massafabriken i Vallvik, och jag kan nämna Boliden, där man har tagit fram processer som minskat energiförbrukningen med 60-70 946. Ångpanneföreningen, som brukar räknas till de främsta experterna på området, har funnit att man genom att utnyttja spillvärme från industrin kan spara inte mindre än 600 000 m” olja. De alternativa energikällorna är också på en intressant snabb frammarsch. Det gäller inte bara solenergins utnyttjande och vindkraften, som det arbetas på bl.a. i Linköping hos SAAB, utan det gäller även ytjordvärmen. Det har gått uppmärksammade reportage i pressen, senast i förra veckan, om ett hus i Piteå som utnyttjar den s.k. ytjordvärmen. Plastslangar har lagts ner under tjälen, och man utnyttjar den lågenergi som finns där. + 7 grader i jorden omvandlas via värmepump till högre värmemängd och på det sättet värms huset upp. ”Sensationella resultat” står det i pressen, sedan anordningarna har testats under vintern: 2 kr. och 28 öre per dygn för att värma upp en villa om ca 150 m', totalt ca 800 kr. om året. Det är ingenting mindre än en sensation när det gäller de alternativa energikällorna, som enligt vad det sagts skulle kunna komma fram först någon gång bortåt år 2000. De finns redan i dag, och om de utnyttjas medför de enorma besparingar i fråga om oljekonsumtionen. Herr talman! Centern vill genom motionen 2118 ta nödvändiga medel från kärnkraftssatsningen och satsa dem på energihushållning. Med sådana investeringar kan ökningen av energiförbrukningen inom industrin hållas nere på 2,3 26 mot 3 96 enligt regeringens beräkning. Siffrorna talar även i det här sammanhanget. Under tioårsperioden 1965-1975 ökade industrins energiförbrukning med 2,5 96 per år utan att några extra åtgärder sattes in för att hushålla med energin. Regeringen räknar nu för perioden 1975-1985 med en ökning av 3 96 per år. Jag tror mot bakgrunden av de siffror som presenterats utifrån verkligheten att vår uppskattning om 2,3 96 per år är mer realistisk. I varje fall är det inte någon omöjlig siffra. Det kan nämligen framhållas att för 1975 ligger industrins energiförbrukning redan 10 96 under regeringens planer. Det är så pass stora mängder som kan sparas via industrin och med hushållningsinsatser över huvud taget att vi utan vidare vill fastslå att man kan slippa kärnkraften enbart på grund av genomtänkta och planerade hushållningsåtgärder i fråga om energi. Herr talman! Utifrån dessa mera principiella och ideologiska synpunkter som vi i centern lägger på energipolitiken och dess uppläggning och genomförande ber jag nu att i största korthet få kommentera de reservationer i näringsutskottets betänkande nr 42 som vi har anmält från centern och som vi medverkar i. Kommunerna spelar en viktig roll i energiplaneringen. Enligt vår syn måste utgångspunkten vara att energiförsörjningen på lång sikt får lov att byggas på de förnyelsebara energikällorna. Vi anser att utredningen om kommunal energiplanering måste få tilläggsdirektiv, innebärande att man beaktar att planeringen underlättar utvecklingen mot de förnyelsebara energikällorna och ett bättre utnyttjande av energin, och att man också är beredd att ta hänsyn till kapitalförsörjningen i detta avseende. Utskottsmajoriteten avstyrker vårt förslag med argument av mycket formellt slag. Vi kan alltså inte acceptera de mycket formella invändningarna. När det gäller grunderna för energibesparande åtgärder inom näringslivet vill vi från centern inte göra skillnad mellan stora och små företag. Därför vill vi slopa nuvarande begränsning som innebär att stöd får gälla endast företag med upp till 200 anställda. Stödet måste få mycket större räckvidd, och därför måste även företag med över 200 anställda få vara med. I propositionen föreslås på goda grunder att maximibeloppet för bidrag skall höjas till 100 000 kr. Vi anser att det inte räcker, och vi vill höja det till 200 000 kr., så att intresset från att ha varit måttligt inom industrin skall kunna övergå till att bli stort. Det är angeläget att understödja investeringar för hushållning med energi. Härigenom ökar både produktion och sysselsättning. Näringslivet har visat intresse för energibesparande investeringar, men låneoch bidragsmedlen har varit för otillräckliga. Vi föreslår därför, som framgår av reservationen 5, ekonomisk förpliktelse för staten ”i samband med bidrag till framtagande av prototyper och demonstrationsanläggningar, vilken inberäknat löpande beslut innebär åtaganden om högst 25 000 000 kr. budgetåret 1977 79”. Vi föreslår också att riksdagen till Energibesparande åtgärder inom näringslivet m.m. anvisar ett reservationsanslag om 202 milj.kr. och när det gäller Lån till energibesparande åtgärder inom näringslivet ett investeringsanslag av 330 milj.kr. under statens utlåningsfonder. Vi anser det även angeläget att gränserna rörande bidrag till försök med demonstrationsanläggningar höjs och att regeringen sålunda skall få bemyndigande att disponera 20 milj.kr. för detta ändamål. Genom den verksamheten kan utomordentligt viktiga incitament ges till utvecklingen av alternativa energikällor. Med de motiveringar som jag tidigare i dag anfört föreslår vi också att näringslivets investeringsfonder skall få användas för energihushållande investeringar i näringslivet. Herr talman! Utbildningsåtgärder i energibesparande syfte är ytterst viktiga. Utan utbildning kan man inte nå resultat på dessa områden. Vi anser att regeringens uppräknande av nuvarande anslag med 250 000 kr. till 3 milj.kr. är för magert och föreslår i stället 5 milj.kr. Forskningen är, herr talman, av naturliga skäl en vital punkt i utvecklingen av en sund energipolitik. Av den anledningen har centern ända från början i alla energipolitiska sammanhang kämpat för att ge energiforskningen en framskjuten position. Men vi har också starkt reagerat — och gör det fortfarande —- mot den oerhörda snedbalans i de knappa energiforskningsanslagens inriktning som regeringens prioritering har medfört. Det har varit och är i och för sig naturligt, med hänsyn till regeringens och moderaternas satsning på ett svenskt kärnkraftssamhälle, att kärnkraftsforskningen har getts dominerande prioriteringar. Men det är emot det som vi reagerar. Mot den bakgrunden föreslår vi från centern i en rad reservationer dels kraftiga höjningar av de olika energiforskningsanslagen, dels betydande överflyttningar av forskningsanslag från kärnkraftsforskning till forskning rörande utveckling dels av hushållning med energi, dels av alternativa energiproduktionskällor. Beträffande fissionsforskningen så är det ganska naturligt, med hänsyn till vår inställning till kärnkraften, att vi vill mycket väsentligt minska anslaget till denna forskning. Vi vill bara vara med om en forskning som rör säkerhet för avfallshantering och liknande med ett belopp på 11,5 milj.kr. Herr talman! När det gäller utnyttjandet av kärnkraften har jag tidigare i mitt anförande behandlat centerns syn på saken. Jag vill sammanfattningsvis konstatera att energipolitiken enligt vår uppfattning måste ut formas så, att investeringar som syftar till hushållning med energi skall leda till att kärnkraftsutbyggnaden och kärnkraftssatsningen onödiggörs. Medel som frigörs från kärnkraften måste då satsas på hushållningsåtgärder och på de alternativa energikällorna. Säkerhetsproblemen är så långt ifrån lösta i dag som de någonsin varit tidigare, och det finns en rad skakande fakta om hur hotande den problematiken är. Men jag skall här inte närmare gå in på detta — det har vi gjort i andra sammanhang, då vi påvisat att varken när det gäller upparbetningsanläggningar, hantering av avfallet eller deponering av det slutliga högaktiva giftiga avfallet finns några lösningar. Vi säger i koncentrat när det gäller kärnkraftsengagemanget och kärnkraftssatsningen i vårt land att de fem aggregat som finns i drift skall få fortsätta, men en beredskapsplan för deras avveckling måste upprättas, därför att katastrofer kan inträffa som medför att en snabb avveckling måste äga rum. De tre aggregat som ännu inte börjat byggas skall, säger vi, aldrig börja byggas. De fem som är kvar får man lov att fortsätta att bygga ut tills vi har klarat kontraktsavvecklingar och liknande ting. Om riksdagen godtar våra förslag finns det inget behov av att ta i anspråk de medel som Vattenfall beräknar för kärnkraftsutbyggnaden. Det finns inget behov av någon kärnkraft i det här landet. Herr talman! Jag ber att få föreslå bifall till reservationerna 1, 3, 4, 5,6, 7, & 10; 11; 12:13, 14, 13, 16, 17, 18. 19:20:21; 22; 23, 25; 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 och 35.

Herr talman! När det gäller de ämnen som nu diskuteras i den gemensamma debatten skall jag hålla mig till den statliga verksamheten på oljeområdet. Det ärendet behandlas i näringsutskottets betänkande nr 44. Att åsikterna skiljer sig i fråga om vad som bör göras och inte bör göras framgår av att utskottsbehandlingen resulterat, inte i fullt så många reservationer som nyss räknades upp men likväl i 13 reservationer. Oenigheten är alltså betydande. På en punkt är vi emellertid eniga, nämligen om att aktivitet inom oljebranschen är förenad med stora risker och med stora svårigheter att göra hållbara prognoser. Det finns starka intressen i gamet, baserade på politisk eller ekonomisk makt, i vissa fall på en kombination av båda. Att vara med i den leken kan resultera i otäcka knuffar för den som är liten. Redan i fjol, när statlig verksamhet på oljeområdet för första gången debatterades i samlad form, framhöll vi från moderat håll dessa speciella aspekter. Det är glädjande att också regeringen nu talar om ”företagsekonomiska risker” och om ”osäkerhet i marknadsbedömningen”. Men av dessa gemensamma insikter drar vi olika slutsatser. Regeringen vill bygga ut det statliga engagemanget. Vi säger: Låt oss agera försiktigt på detta spekulativa och svårbedömda område. Statens och landets re surser är sannerligen redan hårt ansträngda. Det är då olämpligt att satsa stora belopp i aktieteckning, lån och garantier i en svårbedömd bransch. Man måste ju konstatera att staten förutan fungerar oljeförsörjningen under normala förhållanden på ett hyggligt sätt, och i en krissituation är det väl fråga om huruvida inte ett omfattande statligt engagemang rent av kan vara ett bekymmer. Jag skall utveckla den tankegången litet närmare. God tillgång på olika oljeprodukter, hyggliga priser och tillräcklig distributionskapacitet är konsumenternas berättigade krav. De kraven har i vårt land i stort sett uppfyllts under normala tider. Konkurrensen mellan de stora bolag som är verksamma i oljebranschen har sörjt för detta. Det brukar påpekas att de stora bolagens förtjänster har legat i produktionsledet; försäljningen har bedrivits utan nämnvärd lönsamhet, tidvis kanske rent av med förlust. Den som ger sig in i försäljningsledet utan en bas av lönsam produktion torde få svårt att förränta sina pengar. Fastän detta inte uttalas torde det vara den vetskapen, alltså att pengarna finns att hämta egentligen bara i råvaruledet, som har fått regeringen att engagera svenska skattebetalarpengar i internationell oljeletning. På moderat håll menar vi att risktagningen är för stor, och vi vill därför ha ett förslag om avveckling av statsengagemanget inom Petroswede AB. En helt annan rimlighet har OPAB, Oljeprospektering AB. Här är verksamheten begränsad till geografiskt närliggande områden. Att vi vill bilda oss en uppfattning om vad som där kan utvinnas är självklart. Liksom OPAB bör också Svenska Petroleum AB kunna vara nyttigt. I fråga om de båda företagen, OPAB och Svenska Petroleum AB, menar vi emellertid att redan den nuvarande uppläggningen av ägaroch finansieringsförhållanden är olämplig. Vi framförde den åsikten i fjol och anser oss ha ännu starkare skäl för den i år, när vi har tagit del av propositionens förslag. Vad som varit snårigt blir ännu snårigare på organisationsplanet. Vad som varit svårt att följa blir för riksdagen ännu svårare att kontinuerligt följa. Nog är det t.ex. anmärkningsvärt att man vill använda LKAB ”som instrument för Statsföretags ägarintresse” för att — som det heter — ”befria moderbolaget i gruppen från direkt ansvar”. Nog tycker man att erfarenheterna från bl.a. Stålverk 80 borde resultera i konstruktioner med större möjligheter till insyn och klarare totalansvar än vad propositionen här inbjuder till. Att stoppa in en viktig verksamhet så att man behöver öppna tre lock för att få insyn i den är klart olämpligt ur riksdagens synpunkt. Den uppfattningen leder oss på moderat håll till att begära nya organisationsplaner och till att nu, i dagens läge, yrka avslag på de anslag som regeringen begär för att genomföra den komplicerade uppläggning som propositionen skisserar. En särskild kommentar kräver kanske reservation 8, där vi moderater och folkpartisterna går emot regeringsförslaget att anvisa ytterligare 10 milj.kr., utöver de 36 som anvisades i fjol, till projektering för ett statsägt raffinaderi vid Brofjorden. Alla vet — eller borde veta — att det är stor överkapacitet på raffinaderiområdet. Detta faktum gör rent av att bedömare i länder med nya, egna oljefyndigheter — Norge är ett exempel —- menar att man bör avstå från att bygga ut egna raffinaderier. Hur mycket mera näraliggande måste det då inte vara för ett land som inte är oljeproducerande att göra det ställningstagandet? Att i nybyggda anläggningar konkurrera med företag som byggts ut för långt lägre kostnader måste bli mycket svårt. Vad som sagts om Brofjorden gäller också ett eventuellt deltagande i det norska Mongstadsprojektet. Här noterar vi på vårt håll att utskottet i stort sett ansluter sig till synpunkterna i moderata samlingspartiets motion.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

Herr talman! När riksdagen för ett år sedan lade fast riktlinjer för den fortsatta energipolitiken skedde det mot bakgrund av att den rika världen just genomgått en av sina värsta akuta kriser. Framtidsvisionerna, som hade byggt på illusionen om tillgång till obegränsad och billig energi, var krossade. Med ens syntes välståndet bräckligt. I Västeuropa och USA blev allmänhet och regeringar på det klara med att energipolitiken måste läggas om. Energikrisen fick starkt genomslag också i Sverige. Riksdagsbeslutet 1975 innebar en delvis förändrad energipolitik. Det slogs fast att energihushållning skulle vara ett viktigt mål. Kärnkraftsprogrammet, såsom det planerats av kraftindustrin och förespråkats av regeringen, skars — åtminstone tillfälligt — ned. Ett ambitiöst forskningsprogram drogs i gång. Betydande stöd för energihushållning betalades ut. Många talade om en ny kurs för industriländerna — betonade kvalitativa värden som bättre miljö och ett ekologiskt riktigare sätt att leva framför en fortsatt ständig expansion. Det är bara två år sedan vi levde under oljekrisens direkta hot. Vi hade ransoneringar och bensinkort. Vi släckte lampor och sparade på varmvattnet. Det gav direkta genomslag i energiförbrukningen. Under 1974 sjönk den kraftigt. Den ökade sedan igen under 1975, men låg även då klart under 1973 års förbrukning. Men hur har det då, om man försöker se kritiskt, gått sedan oljekrisens mest akuta skede? Har nytänkandet lett till några långtgående och varaktiga förändringar? I USA förklarades att man till 1985 skulle skapa nationell självförsörjning. Men i själva verket har USA:s beroende av importerad olja ökat. De omfattande kärnkraftsprogrammen har skurits ned. Planerna har mött politiska och ekonomiska problem. De väldiga planerna på kolbrytning har inte förverkligats. Det mesta är som tidigare. I Västeuropa har man försökt samordna energipolitiken. Kärnkraften skulle snabbt byggas ut. Men många tvivlar på att de planerna är möjliga att genomföra. Sparansträngningar har gjorts men inte med någon verklig målmedvetenhet. Den nya energipolitiken har det svårt i portgången. Och hur ser det ut i Sverige? När regeringen presenterade sin energipolitik inför förra årets beslut, var man angelägen att betona kraven på bättre hushållning. Detta var en kontrast till det slappa intresset, när vi först påpekade detta — det skulle bli för dyrt att spara, tyckte ju statsrådet Feldt och en del andra i regeringen. Och visst var det ett ambitiöst mål man satte upp — även om vi ansåg det möjligt och lämpligt att gå ännu något längre. Och visst har energiförbrukningen varit låg de två senaste åren. Det kan delvis förklaras med lågkonjunkturen, med snabba och enkla sparinsatser direkt efter krisen, med engångsvinster och naturligtvis med ett stort sparintresse — som dock nu tycks avta — hos allmänheten. Men har energipolitiken egentligen förändrats mer generellt? Efter riksdagsbeslutet har regeringen alltmer sällan talat om energihushållning. Initiativ har det varit tunt med. Man tycks ha slagit sig till ro med att vi nu fått energistöd, energisparkommitté, diverse utredningar och ett påbörjat forskningsprogram. Men därutöver har regeringen — och det är allvarligt — genom det sätt den fört energidebatten det senaste året också delvis kommit att motarbeta sparansträngningarna. Man har försökt ge intrycket att återhållsamhet skulle gå direkt ut över hushållen och jobben. Avsikten har väl inte i och för sig varit att misskreditera energihushållningen, men effekten kan bli just den. Senast var det Carl Johan Åberg, som styr och ställer med det mesta i finansdepartementet, som i en TV-intervju nyligen avfärdade energisparandet med att det skulle vara ”mycket dyrare att försöka spara energi än att producera energi”. Vidare sade han: ”Att spara energi drar med sig betydande kostnader.” Detta var säkert inte bara hans egna funderingar. Vad han presenterade i TV var industridepartementets utredning om konsekvenser vid minskad elproduktion i kärnkraftverk. Är det så att regeringen nu åter svängt — förlorat klarsynen efter energikrisen — ansett att hushållningen klarar sig själv utan ständigt tryck, eller är det bara så att man i ivern att puckla på herr Fälldin offrar den väsentligaste biten i hela energipolitiken: omläggningen från energislöseri till bättre hushållning? Effekterna kan bli desamma. Regeringens attityd är här oerhört viktig. Och möjligheterna till energihushållning är ju till skillnad från vad kanslihuset tycks mena uppenbart mycket stora. Det gäller främst inom uppvärmningssektorn och industrisektorn. Detta har gång på gång redovisats av svenska och utländska utredningar. Tekniska möjligheter finns, kunskap likaså. Till skillnad från vad man anser i finansoch industridepartementen finns det också experter som visar att hushållningen lönar sig. Forskare på tekniska högskolan i Stockholm visar i en färsk undersökning att energibesparing med 50 96 är möjlig i 1940-talsbebyggelse och att de investeringar som krävs snart är intjänade. Det finns en rad andra beräkningar, som visar hur snabbt hushållningsinvesteringar betalar sig — från pannjustering som är intjänad på ett år till mer komplicerade insatser som naturligtvis kräver längre tid. Allt detta är fullt möjligt att målmedvetet och metodiskt genomföra om viljan finns och om man utnyttjar de styrmedel som står till buds. Men allt som bör göras blir naturligtvis inte gjort om man inte driver på från regeringens sida. Och en sådan hushållningssatsning ger fler — inte färre — jobb. Många bedömare anser att en rad stora investeringar i energibesparande syfte mycket snabbt kan göras inom industrin. Hittills har insatserna dock blivit blygsamma. Skälen kan vara flera. Företagen vill inte försämra sin likviditet, de har andra investeringsplaner som ger dem större utdelning på insatt kapital. Många företag gjorde betydande engångsinsatser under intrycket av krisen 1973-1974, men planerna på längre sikt tycks ofta vara obefintliga eller vaga. Allt detta kan en regering påverka. Folkpartiet vill nu som tidigare satsa på energihushållning. Den är lika viktig nu som den var för två år sedan eller för ett år sedan. Om vi sparar slipper vi tvingas in i en dyrbar och riskabel utbyggnad. Vi skyddar vår miljö. Vi får bättre andrum för att utveckla ny energibesparande teknik och alternativa energikällor. Vi har lagt en rad förslag i vår partimotion, och vi har också följt upp dessa i reservationer till näringsutskottets och civilutskottets betänkanden. Jag redovisar dessa förslag kort i den ordning de kommer. Vi vill förbättra bidragssystemet för energihushållning i näringslivets byggnader. De medel som avsatts har enligt industriverket inte haft någon strykande åtgång. Det måste bättre uppmärksammas att den här stimulansen finns. Den bör stå öppen för fler företag, och beloppsgränsen per projekt bör höjas. Då bör effekterna av stödet bli större än vad de nu tycks vara. I en annan reservation vill vi främja utbyggnaden av kraftvärmeverk av effektivitetsoch miljöskäl. Vi vill ha en energisparlag, som bör bli ett effektivt styrinstrument för att främja bättre hushållning. Vi vill i ytterligare en annan reservation bredda energisparkommitténs verksamhet och uppgifter, så att den kan bli ett effektivt organ med ansvar för att hushållningen verkligen slår igenom. Vi vill undersöka möjligheterna att få en mer energisnål transportapparat. I reservationen 16 till näringsutskottets betänkande nr 42 vill vi satsa mer på forskning rörande utveckling av solenergi för hushållsuppvärmning. De s.k. alternativa energikällorna, som vi tar upp i en annan reservation, kan ge oss rådrum och minska beroendet av olja och kärnkraft. Förutom solenergin vill vi, vilket vi har framhållit i reservationerna 20 och 24 i samma betänkande, främja främst utveckling av vindkraft och inhemska organiska bränslen. Till de viktigaste av våra hushållningsförslag hör åtgärder på lokalkomfortområdet. I reservationer till civilutskottets betänkande — herr Strömberg i Botkyrka kommer senare att tala för dessa — har vi begärt ett program för upprustning av det äldre fastighetsbeståndet så att det får i princip samma energieffektivitet som nyproduktionen. Vi har också föreslagit ett program för kontroll av fastigheter för att se till att värmeoch ven tilationssystem utformas för maximal hushållning. Vi anser alltså, herr talman, att en mer målmedveten och heltäckande strategi när det gäller uppvärmningssidan är nödvändig. Självfallet bör vi satsa på frivillighet så långt det går. Ett minimum är emellertid att alla fastighetsägare nås och att de får klart för sig vilka förbättringar som bör göras, hur de bör göras och vilken ekonomi de får. Jag vill alltså hävda att förutsättningarna finns för en långt mer effektiv besparingsverksamhet än den som nu pågår. Regeringen har ansvaret för att hushållningsinsatserna hittills blivit relativt blygsamma. Ingen kan kräva att vi omedelbart skall nå väldiga resultat. Självfallet tar det tid innan det går att'omvandla ett produktionssystem som är byggt på ständiga och kraftiga ökningar av energiförbrukningen till ett system baserat på hushållningstanken. Men däremot har man rätt att kräva att regeringen beslutsamt förklarar att hushållning är bra och nödvändig och att den ser till att de styrinstrument som finns snarast kommer till bruk. Det brådskar alltså med ett energiskattesystem som ger bättre möjligheter att styra energikonsumtionens utveckling och fördelning på olika energikällor, med effektiva normer och lånebestämmelser på byggnadssidan och med en mer planmässig upprustning av de äldre fastigheterna. Det är också nödvändigt att investeringarna inom industrin för bättre energiekonomi sätter fart. Energihushållningslinjen ger oss ökad handlingsfrihet för framtiden. Den ger utrymme för ytterligare bedömningar av olika energisystem och energislag — inte minst av kärnkraften. Osäkerheten om kärnkraften är ännu stor. Den var det 1973. Det gjorde att riksdagen då begärde uppskov med ställningstagandet till fortsatt utbyggnad. Den var det när riksdagen 1975 hade att ta ställning till regeringsförslaget om ytterligare utbyggnad, och den är det fortfarande. Utvecklingen på kärnkraftsområdet världen Över ger oss ännu ingen anledning att tro att lättvattenreaktorn är någon långsiktig lösning på energiproblemen. Erfarenheterna av stora kärnkraftsverk i drift är fortfarande begränsade. Anrikningsoch upparbetningsleden är besvärande flaskhalsar. Bränslemarknaden är osäker. Frågan om slutlig förvaring av det högaktiva avfallet har ännu inte fått någon fullt acceptabel lösning. Vi anser inte att utvecklingen under det senaste året har givit några sådana nya erfarenheter, som skulle ändra på folkpartiets slutsats att det svenska kärnkraftsprogrammet bör begränsas till de elva aggregat som riksdagen 1973 ställde sig bakom. Socialdemokraterna har som bekant en annan mening. Från att under början av 1975 ha intagit en relativt försiktig hållning när det gällde fortsatt kärnkraftsutbyggnad har man därefter successivt — åtminstone i ord — blivit alltmer kärnkraftsvänlig. Man är — och det är i och för sig bra — mycket vältalig när det gäller att utmåla miljöeffekterna av andra energislag, t.ex. oljan. Men man har allt färre reservationer när det gäller kärnkraften. Det är svårt att tolka socialdemokraternas energidiskussion på annat sätt än att man nu förutser en fortsatt kärnkraftsutbyggnad med de konsekvenser den tvingar fram i form av en satsning Vi anser det oklokt att Sverige binder sig för en sådan kärnkraftsutveckling — och regeringens och moderaternas två extra kärnkraftsaggregat är ett steg i den riktningen. Vi yrkar alltså avslag på regeringens förslag om godkännande av avtal och om anslag, som är förknippade med dessa båda extra aggregat. Vi fullföljer därmed vårt ställningstagande från 1975. Det innebär också att vi tar avstånd från ingrepp som rör de kärnkraftsaggregat som redan producerar energi eller som håller på att färdigställas. Vi kan inte bortse från att dessa sedan lång tid räknats in som en framtida energitillgång och att de inte utan en hel del problem kan stängas av. Vi anser inte att de erfarenheter man har av kärnkraften motiverar så drastiska åtgärder. Energikrisen för två år sedan gav oss en rad allvarliga bekymmer och problem. Men den hade det positiva med sig att den öppnade för en bred debatt om energifrågorna och i dess förlängning om vårt sätt att leva, producera och konsumera. Den debatten fortsätter i vårt land och runt om i världen. Den har visat att det finns en stark oro för att vi i allt snabbare takt håller på att göra slut på resurser som inte återskapas, att vi skadar hela det ekologiska systemet genom en ohejdad energitillväxt. Den visade också på en stark reaktion mot utvecklingen av alltmer komplicerade, sårbara och svårhanterade tekniska system. Den angav vägar mot en ny kurs i den rika världen, skonsammare mot människor, miljö och resurser. Det som hänt får inte bli en parentes. Vi får inte förledas att tro att energikrisen är övervunnen bara för att det just nu finns tillräckligt med olja för den som har råd att betala. Skälen för en ny energipolitik, grundad på ekologiska hänsyn, inriktad på hushållning med knappa resurser, är minst lika starka nu som tidigare. Herr talman! Jag yrkar bifall till de reservationer där mitt namn förekommer.

Herr talman! Två personer har sedan ett år tillbaka getts stort utrymme i massmedia för debatt om energifrågan. Den ene är Thorbjörn Fälldin. Den andre är statsministern. Man kan inte säga att den begränsade vinklingen i massmedia har gynnat energidiskussionen. Och det vore synd att påstå att diskussionen herrarna emellan har varit klarläggande. Tvärtom. Det har varit en i hög grad personlig uppgörelse. Den har bitvis förts i primitiv och vulgär form. Den som obestridligen tar priset häri är faktiskt statsministern. I hans framställning görs Fälldin närmast till en inskränkt fårfarmare, som vill tillbaka till 1800-talet. Den som inte godkänner kärnkraftsprogrammet beskylls för att vilja skapa massarbetslöshet. En socialdemokratisk tidning föreslog häromdagen att Fälldin borde flytta ut i fårahuset, så att han i energibesparande syfte kunde begagna sig av djurvärmen. Det är till att ha nivå på energidebatten. Nu vill vi från vpk inte förmena statsministern att kritisera centern. Men statsministern gör inte bara ett dåligt intryck med själva sin ytlighet. Han missar också på ett allvarligt sätt de verkligt centrala frågorna, när han för sin sluggerbetonade match mot Fälldin. För en medveten arbetarrörelse måste frågorna nämligen gälla: Vart skall energipolitiken syfta? Vilket slags produktionssystem skall den inrymmas i? Vilken maktstruktur skall den gynna? Vilken tillväxt skall den främja? Skall den enbart tjäna prylsamhället? Skall den enbart gynna storfinansen? Och vilka tendenser gynnas med resp. utan energipolitikens uppbyggnad kring den uranbaserade kärnkraften? När ledaren för ett stort arbetarparti helt förbigår dessa frågor, när han begränsar sig till hånfulla och nedsättande ordfyrverkerier mot en motståndare — då för han faktiskt sitt eget partifolk bakom ljuset. Det är därför beklämmande när regeringen låter skräddarsy en utredning av det slag som publicerades häromdagen: Konsekvenser vid minskad elproduktion i kärnkraftverk. Utredningen var avsedd som ett stöd åt regeringens kärnkraftsutbyggnad. I verkligheten illustrerar den på ett nästan pinsamt sätt ihåligheten i statsministerns personliga kampanj mot herr Fälldin. Utredningen är en fruktansvärd bumerang mot regeringen. Även om jag hade tillhört kärnkraftens anhängare, skulle jag i ärlighetens namn inte ha kunnat annat än säga en enda sak: Denna utredning är rent strunt. Den är ett akademiskt räknestycke utan värde. Den är något som i allmänhetens ögon kan komma att skada alla seriösa utredares yrkesheder. Det är två grundstenar i utredningen, såvitt jag förstår, som är ren bluff. Den ena berör frågan om valfriheten. I fjor hävdades i regeringspropositionen att kärnkraftsutbyggnaden var förenlig med fortsatt valfrihet fram till 1985. Men i utredningen utmålas i dag konsekvenserna av en nedskärning — även en partiell — som så katastrofala att man omöjligt kan ta dem. Som var och en förstår stämmer inte det. Antingen har man valfrihet eller också har man det inte. Man kan inte ena året hävda att det föreslagna programmet leder till valfrihet och andra året hävda att dess avvecklande är omöjligt och leder till katastrof. Är regeringens påstående från i fjor riktigt — då är utredningens påstående i dag lögn. Alternativt kan det vara tvärtom, vilket tyvärr inte gör trovärdigheten mycket bättre. Men om utredningen har rätt — då har den ju också faktiskt bevisat att vi redan är slavar under kärnkraften. Dess bättre är det ännu inte så. Den andra grundstenen i utredningen är kalkylerna över den framtida förbrukningen av elkraft. Här spär utredarna på med en prognos som ligger långt över den nuvarande konstaterade tendensen. Den nuvarande tendensen ger grovt räknat 125 terawattimmar 1985. Men utredningen vill ha det till 159. Alltså: Först använder man en prognos som ligger långt över verkligheten. Sedan påstår man att en sänkning av elförbrukningen från den inbillade nivån ned till den troliga skulle leda till katastrof. Det kuriösa är ju att utredningen genom sitt uppenbara fel helt motbevisar sig själv. Den säger t.ex. att stopp för vidare utbyggnad av kärnkraft skulle — utan särskild ersättningsproduktion — ge 95 terawattimmar år 1980. Men det är ju ungefär där elförbrukningen kommer att befinna sig år 1980, med nu rådande tendens. Det är inte märkligt, herr talman, om exempelvis en kompetent bedömare som Olle Alsén i Dagens Nyheter presenterar utredningen under rubriken Skoj med energi. Nog måste väl ändå regeringsanhängarna förstå att de skadar en seriös och ärlig energidebatt bland sitt eget partifolk genom att presentera aktstycken av det här slaget. Nu kan som sagt centerpartiet förvisso kritiseras i energifrågan. Centern tror att det går att låsa energiförbrukningen vid den nu bestående nivån. Den tror att ett kapitalistiskt samhälle, för sina profiter beroende av ständig kvantitativ tillväxt och till stor del byggt på rovdrift, plötsligt kan strypa all ytterligare ökning i intaget av energi. Centern tror dessutom att ett sådant stopp för vidare ökning kan genomföras med bevarande av en kapitalistisk marknadsekonomi och med kapitalistisk organisation av näringslivet. Detta är vad jag förstår en illusion. Man kan inte, praktiskt sett, över en natt övergå från en slöseriets teknik till en den planmässiga hushållningens. Man kan inte snabbt strypa en stark tendens till kvantitativ tillväxt utan att ha ett mycket rigoröst och allomfattande plansystem. Vad centerns kärnkraftsprogram egentligen skulle kräva vore inte i första hand en plan för avveckling av kärnkraften. Det vore i stället en plan för avveckling av kapitalismen. Kan centern kritiseras, gäller detta dock än mer om regeringen. Sedan i fjor har marken verkligen börjat bränna under regeringens fötter i kärnkraftsfrågan. Frågorna hopar sig. Det ena problemet efter det andra dyker upp. I stället för dessa rallarsvingar mot Fälldin borde regeringen ägna sig åt att ärligt försöka besvara frågorna. Kärnkraften har fått det svårare. Alla gamla problem kvarstår. Många nya har tillkommit. Fortfarande finns inga praktiska erfarenheter av om och hur högaktivt avfall går att förvara. Fortfarande svarar man inte på frågan vad som händer när de radioaktiva utsläppen når en kritisk nivå om ca 20 år. Tillgängligheten till utländska förvaringsmöjligheter har uppenbarligen minskat. Kärnkraften har dessutom blivit betydligt dyrare. Dess relativa lönsamhet löper med nuvarande tendens risk att gå förlorad. Anrikningen av uran hotar att bli en flaskhals. Ute i världen skärs utbyggnadsprogrammen ner och pessimismen kring kärnkraften breder ut sig. Tekniska missöden avslöjar att säkerheten ingalunda är vad man påstått den vara. Vad värre är — det utrikespolitiska beroende som vpk varnade för i fjor har illustrerats på ett drastiskt sätt. Ett amerikanskt bolag har vägrat uppfylla 80 96 av sina utlovade leveranser av uran. Av de 7 500 ton uran som var säkrade gick därmed 3 500 ton förlorade. Ranstadsmalmen, som är tänkbar som alternativ, blir dyrare. Man frågar: Hur mycket dyrare? Och hur fyller man sedan behovet av återstoden av de 15 000 ton som alltjämt utgör ett tomrum i kalkylen fram till 1985? Uranpriserna stiger. Nr 111 Förenta staterna prioriterar strängt sina leveranser. Vilket pris skall Sverige betala för att få vara med vid den fördelningen? Och hur påverkar det det nationella oberoendet? Tror man på regeringshåll att Australien skall gå oss till handa — Australien med sin borgerliga regering och sin Energihushållningkoppling till USA:s paktsystem? Eller tror man möjligen att vi skall få en, m.m. uran från Sydafrika i framtiden? Knappheten på uran framtvingar en briderutveckling. Skall vi då underkasta oss de nya och större risker det medför? Skall vi slutgiltigt avhända oss valfriheten genom att då acceptera det ohämmade kärnkraftssamhället i briderreaktorns gestalt? Och så, herr talman, den vitalaste frågan av alla — den ideologiska. Vad slags samhälle är det som svensk arbetarrörelse skall satsa på? Skall vi bygga kärnkraftssamhället ihop med moderaterna — är det framtidsvisionen? Skall den kvantitativa tillväxten vara ledstjärnan? Skall profiten fortsätta att driva fram slöseri och ensidigt kvantitativ tillväxt? Är det vad som krävs av en ansvarskännande massrörelse i en värld där den hänsynslösa misshushållningen framstår som allt orimligare och allt farligare? Är det de kapitalistiska industriländernas alltmer skärpta jakt på resurser i tredje världen som skall vara temat också för Sverige? Eller skall vi bryta med denna grova och enkla tillväxtsyn, som kapitalismen har inplanterat? Skall arbetarrörelsen satsa på en annan form av tillväxt? En tillväxt av kvalitativ art. En tillväxt, där framsteg inte mäts i antal varuenheter, där meningslösa produkter inte räknas likvärdiga med meningsfulla. Där man i stället mäter tillväxten i social nytta. Där inte de stora kvantiteterna, utan ändamålet och meningen med produktionen är ledande. Där slitoch slängfilosofin och jakten på nya avsättningsmarknader fått vika för aktsamhet mot den biologiska omgivningen och respekt för det mänskliga arbetetets produkter. I likhet med ett stort antal engagerade i det socialdemokratiska partiets djupa led tror vi i vpk att det vore mer i överensstämmelse med arbetarrörelsens värderingar och kulturtradition att göra så. Med de nya bakslag och tvivel som det senaste året drabbat kärnkraften framstår det som allt tydligare att vårt parti valde rätt, när det tog sin kritiska ståndpunkt till svensk kärnkraftsutbyggnad.

Herr talman! Det har fallit på min lott att föra vpk:s talan även i en annan av de aktuella frågorna under den här punkten, nämligen oljefrågan. Min först anmälda tid har därför blivit något för kort. Jag kommer med talmannens tidigare givna benägna medgivande att något överskrida den. Sent omsider har regeringen tagit ett initiativ i oljefrågan. Det har skett 30 år efter andra världskrigets erfarenheter. Det har skett med ett par års dröjsmål från den s.k. oljekrisen. Det sistnämnda är ett bevis så gott som något på att det fullständigt saknades varje förhandsberedskap inför den sortens störningar som oljekrisen utgjorde. Åtgärderna kommer sannerligen i vad som brukar kallas grevens tid. Långsammare kunde man knappast ha agerat. Och ändå finns det de som är motståndare t.o.m. till de anspråkslösa åtgärder som statlig oljeverksamhet av den föreslagna typen innebär i en värld av privat oljemakt. Det är moderaterna. Detta är en rätt fantastisk illustration till den politiska linje som den svenska högern valt. Moderaterna ropar ju i alla sammanhang om fri konkurrens. Och här understöder moderaterna en av de mäktigaste och mest genomförda organisationer som upphävt konkurrensen och som på oljeområdet skapat en av världens mest omfattande karteller. Inte ens ett litet blygsamt svenskt statsföretag, som skulle betyda på sin höjd en marginell begränsning i det massiva godtycket, vill de acceptera. Moderaterna skryter ofta med sin svenskhet. Men det minsta försök att antyda ett alternativ till Sveriges beroende av det internationella oljekapitalet, det visar moderaterna med avsky ifrån sig. Moderaterna älskar att omge sig med blågula fanor. Men när det gäller en nationellt så oerhört viktig fråga som oljepolitiken — då skrudar de sig i stjärnbaneret och viftar med Gulfs vimplar. När det handlar om att söka värna åtminstone en rest av Sveriges oberoende på detta område, då slår man vakt om Rockefellers frihet. Moderaterna handlar här efter en klar och bestämd politisk logik. Det finns många exempel på motsvarigheter i den moderna historien. Det är den reaktionära massrörelsens logik. Inför höstens val har ju moderaterna en enda målsättning. Deras paroll är: Sprid de reaktionära fördomarna, sprid den småborgerliga skräcken för all samhällelig förändring! Samla upp så mycket man kan av hat mot radikalism och framåtsyftande samhällskritik, skräck för folkens frigörelsekamp, som kan rubba maktläget i världen! Sprid en demagogisk propaganda mot allt vad statsföretagande heter — då skapas den massbasis storkapitalet saknar. Då blir den reaktionära opinionen så stark, att den kan bilda ett skydd mot försök att begränsa storkapitalets makt. Det är givetvis inte Sveriges, den svenska nationens och folkflertalets intressen som man på det sättet företräder. De som tjänar på moderaternas politik är de internationella oljekoncerner som vill dominera priser, försäljningsvillkor och marknadsinformation. Som vill underordna enskilda länders regeringar under sig och som vill kunna ohämmat bedriva skatteflykt. Som vill hota de oljeproducerande länderna med krig via sina talesmän i USA-regeringen. Sällan framträder moderaternas verkliga avsikter så ohöljt som just i dagens uppslutning kring de internationella oljemonopolens envälde. Hädanefter skall moderaterna tala mycket dämpat om sin nationella pålitlighet som parti. I dag visar de att nationens intressen betyder vida mindre för dem än de amerikanska och brittiska oljebolagens övermakt. Moderaterna slår vakt om oljebolagen mot nationen. Bolagshögern är numera så internationell att den inte har något fädernesland kvar. Vänsterpartiet kommunisterna har i många sammanhang hävdat, att oljemonopolens makt måste brytas. Vi har tagit ett flertal riksdagsinitiativ i den frågan: Vi är givetvis positiva till det initiativ som nu äntligen tas och vi har yrkat bifall till propositionens äskanden. Men regeringen och det socialdemokratiska partiet måste dock här inse, att vad som föreslagits inte har möjlighet att bli av avgörande maktpolitisk betydelse. Det är inte vad som behövs i nuvarande situation. Socialdemokratin gör återigen en av sina stora politiska missar. Den viker återigen tillbaka i kampen mot storkapitalet. Den har blivit fånge i sin egen samarbetsoch anpassningspolitik — så som man blir, när man gör sig av med sina ideologiska principer. Socialdemokratin försatt tillfället 1945 att gripa inflytandet över svensk oljepolitik. Det fick till följd en utbyggnad utan motstycke av de internationella oljekoncernernas inflytande över Sveriges oljesituation. Så kom 1970-talets oljekris, och de internationella oljebolagens makt demonstrerades i all sin effektivitet. Inte nog med att de dikterade priser och försäljning. De dikterade t.o.m. den information om oljemarknaden som regeringarna hade att bygga på för sitt handlande. Och inför de oljeproducerande ländernas åtgärder mobiliserade oljebolagen västländernas regeringar till politiska hotelser, som skärpte de internationella spänningarna mellan västs industrinationer och tredje världen. Lärdomarna av allt detta borde ha varit givna. Det är ohållbart att en regering inte skall få veta vad som händer utan att detta vetande först har godkänts av de internationella oljemonopolen. Det är orimligt att Sveriges oljepolitik skall tvingas utgå från vad Rockefeller behagar anse lämpligt och vad oljekartellen är beredd att gå med på. Denna insikt borde ha lett regeringen fram till att oljenäringen nu var mogen för en nationalisering. Men berget födde en råtta. Det födde vad som i bästa fall kunde bli en byggsten i en ny politik men som i sämsta fall blir ett tämligen maktlöst inslag i en ram som kontrolleras av privatintressen. Därför väcker det nya förslaget bestämda frågor. För det första: Hur länge skall det förmodas dröja innan regeringen tar verkliga steg för att vinna kontroll över Sveriges oljeförhållanden i stort? För det andra: Vilka skall det nya bolagets arbetsförhållanden bli? Skall bolaget vara ett verkligt steg mot oberoende? Eller skall också detta företag driva samarbetspolitik med privatkapitalet? Skall Sveriges oljepolitik även fortsättningsvis ske utifrån en grund som dikteras av de privata oljejättarna? Skall Sverige fortsätta sin samarbetspolitik med USA och andra västländer i organ som har en klart uttalad frontställning mot tredje världen? Förenta staterna har de senaste åren upplevt ett växande gap mellan privatkapitalets hunger efter mer råvaror och det egna landets tillgängliga resurser. Det har lett till en skärpning av imperialismen. USA söker garantera eller vidga sin kontroll över andra länders resurser. USA:s utrikesminister har uttalat klara hot om militär intervention mot oljeländerna vid ett par tillfällen. Sverige hör enligt vänsterpartiet kommunisternas mening inte hemma i denna väststaternas politik av utnyttjande och hotelser. Var hör då Sverige hemma enligt socialdemokratins mening? Varför ingår Sverige i de samarbetsorgan som backar upp hotelsernas politik? Den frågan bör regeringens talesmän besvara. För vpk är svaret på denna punkt givet. Sverige skall bryta med oljeimperialismen. Sverige skall nationalisera oljenäringen. Jag yrkar bifall till vpk:s reservationer vid ifrågavarande betänkande.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö tycker inte om moderater. Det visste vi förut. Vi vet också att han inte alltid är så noga när han anger grunderna för att tycka illa om moderater. I dag inledde han sitt anförande i oljefrågan med att säga att moderata samlingspartiet som vanligt slår vakt kring det internationella kapitalet och storfinansen i och utanför landet. Det är därför berättigat, menade han, att kalla moderata samlingspartiet för ett parti som alls inte ser till svenska intressen. Som belägg för detta sade herr Svensson i Malmö att moderaterna inte ville vara med om att acceptera ens en liten blygsam roll för den svenska statliga oljehanteringen. Herr Svensson var inte med vid utskottets behandling av dessa frågor. Annars skulle han ha vetat att påståendet inte är riktigt. Och han tycks inte heller ha lyssnat till vad jag sade i dag, vilket i och för sig inte är någon förebråelse. Men jag har redan hunnit få nedteckningen av vad jag sade och där står det ordagrant så här: ”Liksom OPAB bör också Svenska Petroleum AB kunna vara nyttigt.” Det är en helt annan sak än den uppfattning herr Svensson i Malmö ville pådyvla oss angående statligt engagemang på detta område. Det är bra med sådana här möjligheter att belägga oriktigheten i många av de påståenden som herr Svensson och hans kommunistiska vänner kommer med.

Herr talman! Herr Regnéll gör nu ett försök att i taktiskt syfte ändra position och påstår att han ställer sig i stort sett på regeringens ståndpunkt och att mina beskyllningar därför var oriktiga. Men det kunde ju herr Regnéll ha tänkt på tidigare, för i så fall hade han inte behövt reservera sig på den här punkten. Emellertid är ju herr Regnéll i sin negativism i dag — relativt dämpad sådan till formen — ingalunda ensam om att bestämma moderata samlingspartiets syn på statlig företagsamhet. Vi har lyssnat till både herr Bohman och herr Burenstam Linder när de gått till angrepp på bred front mot alla försök att göra inbrytningar i de privata företagens makt. Det är ju en av riktlinjerna för moderaternas industriella och allmänekonomiska politik att lämna mycket stort utrymme åt denna våldsamma propaganda mot varje försök att begränsa storfinansens makt. Det visar sig i fråga efter fråga. Sedan borde väl herr Regnéll ändå medge att om inte min nedteckning av en del av hans yttranden är alldeles oriktig så sade han att oljemarknaden fungerar tillfredsställande med den nuvarande maktstrukturen ”under normala förhållanden”. Men då måste jag ställa frågan: Fungerar den tillfredsställande, när alla villkor och all information för Sveriges vidkommande i praktiken dikteras av de internationella amerikanska och brittiska oljekoncernerna och t.o.m. regeringen måste bygga på den informationen? Tycker herr Regnéll att det då finns skäl att säga att oljemarknaden fungerar tillfredsställande? Jag vill ställa en fråga till herr Regnéll också om hans uttryck ”normala förhållanden”. Tycker herr Regnéll att det sedan några år tillbaka råder normala förhållanden på oljemarknaden? Och finner herr Regnéll det fullständigt normalt att några få jättelika koncerner, med oerhört utsträckta intressesfärer på en massa andra områden, kontrollerar en grundläggande del av världens och Sveriges energiförsörjning? Tycker man att det är normalt och tillfredsställande, då tycker man naturligtvis också att all kritik mot en sådan ståndpunkt är ovederhäftig. Men vi tycker inte att det är normalt och tillfredsställande att det är på det sättet.
Herr talman! Herr Svensson i Malmö använder samma taktik som jag såg i tidningarna att statsministern hade använt i ett tal i Luleå när han gjorde skillnad mellan olika sorters moderater. Statsministern tyckte att moderaterna uppe i Norrland var ganska hyggliga, men moderater längre söderut fann han mindre tilltalande. Här sade nu herr Svensson att måhända hade herr Regnéll uttalat sig försiktigt och inte velat kräva någon avveckling av den verksamhet som bedrivs inom Svenska Petroleum AB. Men, tillade herr Svensson, andra moderater uttalar sig helt annorlunda. Att det påståendet är oriktigt finner herr Svensson, om han läser vår partimotion, där vi icke går in för någon avveckling av Svenska Petroleum AB.

Herr talman! Genom att herr Regnéll inlåter sig på dessa jämförelser mellan sig själv och andra moderater — en rätt ofruktbar diskussion — förbigår han de verkliga sakfrågor som jag försökte ta fram. Om ni nu inte är oense med regeringen, varför i all världen reserverar ni er då? Det måste väl ändå tyda på en negativ syn på regeringens förslag. Sedan konstaterar jag återigen att herr Regnéll tycker att det är fullständigt tillfredsställande att oljemarknaden för Sveriges vidkommande domineras av ett fåtal stora utländska koncerner, som dessutom samarbetar. Han finner det inte på något sätt riskabelt ur nationell oavhängighetssynpunkt och han vill inte att det skall göras något för att i framtiden bryta det förhållandet. Detta är väl så gott som något en illustration till moderaternas syn på maktfördelning mellan olika nationer och mellan olika klasser och olika intressen i samhället. Det var just det som jag ville ha fram — och som herr Regnéll har bekräftat.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har valt att nu till kammaren dela ut ett förslag. Det är litet egendomligt, eftersom han själv var med i utskottet och mycket väl skulle ha kunnat föra den här diskussionen där och avge en reservation i vanlig ordning. Dessutom tycker jag det är ett mycket svagt förslag han här kommer med. Han vill att vi bara skall ge regeringen till känna att inga ytterligare kärnreaktorer tas i bruk förrän en förutsättningslös granskning skett, osv. I reservationen 28 vid betänkandet nr 42 vill centern i stället att vi nu här i kammaren skall bestämma oss för en lag som gör att det inte går att ta några nya kärnkraftsreaktorer i bruk. Det måste väl vara betydligt bättre att föreslå det än att man bara vill ge regeringen till känna att inga ytterligare kärnkraftsreaktorer tas i bruk. Jag har alltså svårt att förstå motivet till att kommunisterna väljer att gå den här vägen och lämna en särskild lapp i efterskott i kammaren. Herr Svensson påstår att centerns energipolitik innebär ett tvärstopp för all ytterligare ökning av energianvändning. Då får jag faktiskt be herr Svensson att läsa vår motion och sätta sig in i vår politik. Det är ett direkt felaktigt påstående han kommer med här. Centerns energipolitik innebär att man också i fortsättningen måste räkna med en viss ökning av energianvändningen. Vi har i vår balans räknat med 1 96 Nr 111 ökning ett antal år framöver, eftersom det inte går att mycket hastigt Onsdagen den ändra system om det inte skall bli svåra störningar och skakningar i 28 april 1976 samhället. Herr talman! Det är värdefullt att vi får ta upp energifrågan i ett större Energihushållningsammanhang här i dag genom att motioner om resurshushållning be en, m.m. handlas samtidigt med energimotionerna och energiförslagen. Energifrågan kan inte förstås isolerad. Orsaken till att vi har problem med energiförsörjningen är kanske att vi har för litet kunskap om hur jorden som fysiskt och biologiskt system fungerar. Den industriella världen slösar med naturtillgångar och lever på ett sätt som är omöjligt att efterlikna i resten av världen. Odlingsbar mark, ren luft, rent vatten och metaller skulle inte räcka om alla levde på samma slösaktiga sätt som vi i den industriella världen i dag. Ändå går all strävan ut på att industrialisera på vårt sätt, att göra som vi gör. Detta innebär, efter vad jag förstår, att världen är på kollisionskurs just nu. Vi lever alltså över jordens tillgångar, på en större andel av världens resurser än vi har rätt till - om man nämligen utgår från att alla människor på jorden har lika rätt till ett gott liv. Situationen kan synas hopplös. Det har aldrig inträffat i världshistorien, säger man, att privilegierade har gett upp sina privilegier frivilligt. En rättfärdig värld skulle alltså innebära att vi som nu använder för mycket naturresurser skulle få det sämre för att andra skall få det bättre. Vi skulle behöva sänka vår levnadsstandard, brukar man hävda. Men det är inte slöseriet med naturtillgångar i sig som ger en hög materiell levnadsstandard. Det vi gärna vill ha och som kräver materiella tillgångar är ju god mat, vackra kläder, ett vackert hem, möjligheter att komma ur isolering genom att resa t.ex., trygghet vid sjukdom och svaghet, maskiner som underlättar tungt arbete, information osv. Vi blir inte gladare om alla de saker som vi gärna vill ha tas fram på ett sätt som innebär att man slösar med naturtillgångar än om de tas fram med effektiva metoder. Det kan inte rimligtvis medföra en sänkt levnadsstandard om vi kan få fram de saker som betyder något för oss på ett mindre slösaktigt sätt med effektivare metoder än de som vi använder oss av i dag. Men hur kan man tala om ineffektivitet i vår kultur när all strävan ju går ut på att tvärtom höja effektiviteten? Är det inte det vi gör när vi rationaliserar? Det är oerhört viktigt att vi gör klart för oss vad vi menar med effektivitet här och hur vi avgör om något är effektivt eller inte och för vad det är effektivt. Vi är kanske effektiva på det sättet att så få människor som möjligt skall behöva befatta sig med produktionen av de ting vi vill ha — dvs. vi har skapat så nedbrytande arbetssituationer att man anser det som en befrielse om maskiner tar över helt och hållet. Alltså säger vi att effektivitet är lika med så liten arbetsinsats som möjligt för så många produkter som möjligt. Egentligen är det mycket konstigt 60 att vi går på det här, för arbete är ju det som vi mest av allt vill ha. Det är en rättighet, något som vi från alla partier är beredda att kämpa för att alla skall få. Vi har helt enkelt inte brytt oss om att räkna ut hur vi skall kunna få fram det vi behöver så effektivt som möjligt ur naturresurshushållningssynpunkt. Man har inte tänkt på de fysiska naturtillgångarna eller biosystemets hållfasthet som några begränsande faktorer. Ekonomerna, som nu är styrande i all planering, ger oss ingen information i de frågorna. Efter vad jag förstår måste det här innebära att om vi vill få ett naturresurshushållande system i vårt land, så får inte längre ekonomin vara allenarådande i planeringen. Långtidsutredningen, som nu styr snart sagt all planering, kanske i fortsättningen inte skall upprättas i finansdepartementet. Det finns kunskaper som är mer grundläggande än ekonomisk kunskap, och det är kunskaper om fysiska och biologiska realiteter. I själva verket ligger det någonting oerhört hoppfullt i det här. Eftersom det system vi nu har är väldigt slösaktigt i sin användning av fysiska resurser och biosystem, så är det också mycket att vinna på att sätta in utvecklingsansträngningar på hushållningsåtgärder. Ju mer man har slösat, desto mer finns det att spara innan man upplever knapphet. Målet i vår ändliga värld bör vara att få fram så mycket nytta som möjligt av naturresurserna, att bygga upp system som sluter de materiella kretsloppen, dvs. inte åstadkommer något avfall eller någon förorening, vilket ju innebär att man slösar med resurser och vilket dessutom innebär att man försämrar produktiviteten i biosystemet. Tänk om det i själva verket är möjligt för alla människor att åstadkomma goda levnadsomständigheter på jordens villkor, utan att något folk behöver få det sämre! Jag är optimistisk. Detta verkar nämligen möjligt, om vår skapande fantasi och vår högtstående teknik inriktas mot att på klokaste sätt utnyttja de kontinuerligt tillgängliga resurserna, så att det människan gör på jorden samverkar med naturens stora resursuppbyggande system i stället för att som nu bryta ned det. Den industrialiserade världen måste börja med den här förändringen. Det är vi som har kapat åt oss resurserna som underlättar förändringen. Och vi blir inte trovärdiga, när vi talar för andra folk som nu har det svårt, om vi inte själva går in för det systemet. På många håll i världen börjar man tänka i de här banorna. I Frankrike talar t.ex. Ignatius Sachs om ekoutveckling, i Norge har Arne Naess börjat använda begreppet ekosofi, och i vårt eget land talar Rolf Edberg om att leva på jordens villkor. Ett nytt universitetsämne, humanekologi, har också börjat studeras vid Göteborgs universitet. Centern har sedan 1972 varje år motionerat om en parlamentarisk utredning, som skulle få i uppgift att utarbeta en hushållningsplan för naturresurser. I reservationen 1 till näringsutskottets betänkande nr 41 yrkar vi bifall till den motionen. De övriga partiernas representanter i utskottet tycks anse att det i vårt land redan görs tillräckligt på detta område.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 Konsumenterna har rätt att veta, när de köper en vara, hur mycket resurser och energi som har använts för att framställa den varan. Det skulle kunna bli ett försäljningsargument att en vara producerats på ett resurshushållande sätt. Utskottets majoritet viftar bort denna intressanta motion med att ännu så länge är erfarenheterna mycket begränsade när det gäller den sort analyser som krävs för den deklaration på varorna som motionärerna vill utreda möjligheterna för.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 Det problem som vi nu står inför gäller hur vi skall kunna ordna med övergången från ett resursslösande till ett resurshushållande system, alltså att gå från ett felaktigt produktionssystem till ett system på jordens villkor. En orsak till motståndet mot förändringar är väl främst att människor ser ett hot mot det man har och inte vågar hoppas att vad man får blir lika bra eller bättre. Och framför allt är man rädd för att man inte skall få vara med längre, att man skall mista sin arbetsuppgift. Men skulle det inte vara möjligt att låta människor få till arbetsuppgift att arbeta med övergången? I motionen 2294 framför vi ett förslag i den riktningen.

Regeringen utgår alltså helt realistiskt från situationen som den är i dag men går inte vidare, arbetar inte med övergången. Vi vill att man ägnar sig åt de kortsiktiga problemen men att samma organisation skall ha i uppgift att snarast möjligt flytta över intresset till de lösningar som är möjliga och önskvärda för framtiden. På det sättet behöver man inte se en ur helhetssynpunkt önskvärd utveckling som ett hot mot de egna intressena. Tvärtom måste det kunna ge en djupare arbetsglädje och större trygghet att arbeta på det sättet. Regeringens ledamöter brukar med emfas betyga hur farlig man anser oljan vara. Då är det egendomligt, tycker jag, att man inte arbetar på frågan hur vi skall kunna göra oss oberoende av olja. Det enda förslag man har är i stället att organisera ett stort statligt engagemang på oljeområdet. För man räknar väl inte med att kärnkraftselektriciteten skall kunna användas till allt det som vi nu använder bränsle till? Utskottets majoritet anser att staten satsar tillräckligt på de insatser som vår motion åsyftar och nämner Svensk Metanolutveckling AB samt säger att forskning pågår. Men det är inga som helst vettiga proportioner mellan insatserna för alternativen och vad som satsas på oljan. Svensk Metanolutveckling AB har 6 anställda och ett aktiekapital på 100 000 kr. Svenska Petroleum AB, som regeringen nu vill ge ökade resurser, skall få 50 miljoner i aktiekapital och syssla enbart med olja. Jämför man med de privata oljebolagen inser man hur absurt det är att hävda att ansträngningar görs för att förbereda övergången till en annan bränsleförsörjning. Oljebolagen i Sverige har tillsammans enligt de uppgifter jag har fått ett aktiekapital på ca 1/2 miljard och drygt 7 000 anställda. Det tycks också gå trögt att få ut de pengar riksdagen har anslagit till alternativ energiforskning. Men när de väl kommer till användning kan de som får dem visa upp ytterst intressanta resultat. Vid skogshögskolan i Stockholm pågår t.ex. nu ett försök med minirotationsskogsbruk. Genom att odla snabbväxande lövträd kan man få fram stora mängder biologisk massa, som man kan utvinna energi ur. Enligt min mening förebereder inte regeringen på något sätt den övergång till ett resurshushållande system som är nödvändig. Man skulle kunna börja med att, som vi har föreslagit, låta Svenska Petroleum AB få uppgifter på hela bränsleförsörjningsområdet. På det sättet skulle man på ett klokare sätt kunna förebereda övergången.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 Det är då kolossalt viktigt att vi får en organisation som är klok för framtiden. När man läser direktiven till den utredning som ligger bakom det förslag regeringen framlagt inser man att regeringen här helt och hållet gått in för en kärnkraftsbaserad elproduktion. I direktiven heter det: ”En omstrukturering av organisationen för eldistributionen kommer att få genomgripande konsekvenser även för elproduktionens struktur. Dagens struktur inom elproduktionen har i hög grad bestämts av de tekniska och ekonomiska förhållanden som gällt under den nu snart tilländalupna vattenkraftsepoken. En genomgripande omvandling av elproduktionens struktur sätter som nämnts in vid början av 1970-talet med övergången till värmekraft, huvudsakligen atomkraft, för att täcka den huvudsakliga delen av ökningen i elbehoven. — — — I likhet med andra stora projekt som innefattar komplicerad ny teknik kräver genomförandet av ett atomkraftverksprojekt tillämpning av avancerade system för planering och administration. — — — Man kan följaktligen förutse en ytterligare förstärkning av de monopolistiska dragen inom kraftproduktionen.” Detta är alltså hämtat ur direktiven till en utredning som sedan lagt fram ett förslag, på vilket regeringen grundat den proposition vi nu behandlar om ändring av landets eldistributionssystem. Man vill alltså helt och hållet gå in för elproduktion genom kärnkraftverk och anpassa eldistributionen därefter. Nr 111 Som herr Sjönell tidigare i dag redogjort för gör vi en kolossal dumhet Onsdagen den när vi ändrar värt samhälle så att det mer och mer skall passa för kärn 28 april 1976 kraftsproduktionen. Det blir ett allt starkare motstånd i världen mot denoo on farliga energiform, som underlättar spridningen av atombomber, ska Energihushållningpar masskoncentration och behov av allt noggrannare medborgarkontroll. en, m.m. Överallt i världen börjar man också lämna kärnkraften. Tekniker i ansvarig ställning som varit med om att bygga upp systemen hoppar av och finner andra arbetsuppgifter. I USA hart.ex. några högt uppsatta tekniker lämnat kärnkraftsindustrin, bl.a. därför att de anser risken för olyckor genom utsläpp av radioaktivitet mycket stor t.o.m. i den typ av lättvattenreaktorer som finns i vårt land. Vidare visar knappheten på uran att det finns risk för att man forcerar fram en övergång till ett ännu farligare reaktorsystem, till briderreaktorn, som också våra nuvarande lättvattenreaktorsvänner tvekar inför. Härigenom skulle vår energiförsörjning göras beroende av plutonium, atombombsbränslet. I Japan har det visat sig att reaktorer som varit i drift sedan 1960-talet åldras mycket fortare än beräknat och kanske måste stängas. Materialet visar uttröttningssymtom med läckagerisker och riskabel arbetsmiljö som följd. En så kort livslängd på en reaktor torde göra den helt ointressant ekonomiskt, om den inte för all framtid subventioneras av staten. Vidare visar bränslecykelns olika moment oanade svårigheter alltifrån brytningen av uran och den kapitaloch energikrävande anrikningen till den allt längre förvaringstiden för utbrända bränsleelement med läckagerisker före upparbetningen av bränsleelementen — som aldrig har fungerat i industriell skala — säkerhetsfrågorna kring plutonium och de minst tusenåriga förvaringarna av radioaktivt avfall. Nyligen har naturvårdsverket yttrat sig när det gäller fortsatt utbyggnad i Forsmark och sagt att man nu har kommit fram till att utsläppet av kylvatten i de stora mängder det är fråga om i Östersjön skulle kunna ha större negativa följder än man tidigare har räknat med — vi skulle kunna få en anrikning av radioaktiviteten i vattnet. Verket har yttrat sig bara när det gäller Forsmarksverket, men vad som är oerhört viktigt och väsentligt är att vi också får en omprövning av verken på västkusten. Förmodligen är det inte mindre riskabelt att förorena saltvattnet vid västkusten med stora mängder radioaktivt varmvatten. Det skall bli intressant att se vilket vattendomstolens domslut kommer att bli vid Ringhals efter naturvårdsverkets nya inställning. Det är alltså tydligt att kärnkraften blir en allt ohållbarare energikälla. Allt fler lämnar den, systemet är föråldrat och har inte framtiden för sig. Det är då mycket pinsamt när vårt eldistributionssystem nu skall byggas upp för att passa en sorts energiförsörjning som vi förmodligen inte kommer att ha. Vi gör ett misstag här, och ytterligare kapitalförstöring kommer att bli följden. I stället är det viktigt att eldistributionssystemet byggs upp så att vi tar till vara den energi vi redan har som nu går som spillvärme och att vi köper energi också från små och ore 64 gelbundna källor, annars har ingen något intresse av att åstadkomma elektricitet från dem. Därför har vi i en motion begärt utredning om riktlinjer för eldistributionen som skulle underlätta tillvaratagandet av lokala kraftkällor, med skyldighet för den som har koncession på eldistributionen att köpa elektricitet också från små och oregelbundna kraftkällor.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

Herr talman! I sak innebär vpk:s yrkande en fullständig omprövning av den nuvarande kärnkraftspolitiken. Längre än så kan man rimligtvis inte gå i sak. Det är den linje vi hela tiden har företrätt. Vi är, fru Hambraeus, en liten riksdagsgrupp. Ibland nödgas vi vara frånvarande — som jag var när vissa delar av dessa betänkanden behandlades — därför att andra uppgifter ute i landet kallar oss och vi inte kan ställa upp med så mycket folk här i riksdagen. Vi är alltså då frånvarande och ställer i stället yrkanden här i kammaren, vilket går precis lika bra. Det saknar helt praktisk betydelse hur man gör. Detta är alltså orsaken till att det inte finns någon reservation under den speciella delen. Sedan till sakkritiken. Det är dock så, fru Hambraeus, att vi lever i en kapitalistisk ekonomi som i sin natur har ett starkt kvantitativt tilläggsbehov. Nu vill centern uttryckligen, efter vad jag förstår, frysa ned det totala energiintaget vid nuvarande ungefär 450 TWh. Och det vill man göra utan planhushållning och utan styrning och med bibehållen kapitalistisk marknadsekonomi. Det är detta vi anser vara orealistiskt. Vi anser att regeringens bedömning i förra årets proposition att en stabilisering av energiintaget är tänkbar först om 10 å 15 år är mer realistisk. Man kan inte över en natt övergå från ett hushållningssystem till ett helt annat för att strypa en tidigare mer eller mindre tvångsmässig tillväxt. Genom att envist driva kravet på en omedelbar stabilisering minskar, som vi ser det, centern sin politiska trovärdighet, eftersom ett sådant krav är uppenbart opraktiskt och orimligt. Ni blottar er härigenom för den grova och demagogiska delen av den socialdemokratiska kritiken. Hade ni på den här punkten varit mer realistiska, så hade också er i och för sig lovvärda och mycket riktiga kritik mot svensk kärnkraft fått en bättre genomslagskraft.
Herr talman! Jag vill uppmana Jörn Svensson att läsa vår motion. Han har faktiskt missuppfattat oss. Vi anser att energianvändningen skall kunna öka med 196 om året och att elanvändningen skall kunna öka med 3 96 om året. I själva verket har Jörn Svensson själv stått här och mycket vältaligt kritiserat regeringens utredning om vad som skulle hända ifall man minskade användningen av kärnkraft, och han har kommit fram till precis det centern räknar med är den troliga elförbrukningen utan kärnkraft efter ett antal år. Sedan är det intressant att Jörn Svensson så ofta säger — det är naturligt att kommunisterna gör det — att vi måste ha en planhushållning för att slippa kärnkraft. Jag vågar hävda att det är tvärtom. Om marknadshushållningen rent och odelat fått gälla, så hade vi aldrig fått någon kärnkraft. Kärnkraft är omöjlig utan stora statliga subventioner. Vidare föreligger det självfallet inte något behov av planhushållning utöver den vi i dag har för att riksdagen skall kunna fatta ett beslut om att helt enkelt stoppa kärnkraften.

Herr talman! Om jag inte alldeles missuppfattat er ståndpunkt i fjol ville ni då ha en stabilisering av det totala energiintaget vid ca 450 TWh. Att man sedan genom besparingar inom den ramen ändå skulle kunna få en mycket begränsad ökning genom bättre hushållning osv. är en sak, men ni talade om den stabiliseringen. Regeringen å sin sida anser att den stabiliseringen inte kan uppnås förrän om 10 å 15 år. Det anser vi också vara det mest realistiska, eftersom man inte kan ändra hushållningssystemet på det här sättet. Sedan tror jag att fru Hambraeus inte riktigt har förstått den kapitalistiska marknadsekonomins natur. Det är inte alls oförenligt med kapitalistisk marknadsekonomi att ha stora statliga subventioner. Vad det gäller är huruvida fru Hambraeus på allvar tror att man kan uppnå en stabilisering eller en mycket avsevärd nedskärning av nuvarande tillväxt utan att ändra hushållningens organisation, utan att mycket kraftigt öka styrningsgraden och inte minst öka den statliga planeringens omfattning och grepp över det hittillsvarande privata näringslivet. Vad fru Hambraeus i sin ”gröna idealism” inte förstår är att den plan för avveckling av kärnkraftsberoende här i Sverige som ni driver — ofta med stor talang och stort engagemang — som ett nödvändigt komplement kräver en avvecklingsplan för den kapitalism som ni icke i er politiska uppfattning och bedömning förmår frigöra er ifrån.
Herr talman! Jörn Svensson har missuppfattat vad vi har sagt, och jag råder honom att läsa om vår motion. Vi har inte räknat med en omedelbar nolltillväxt. Även vi inser att en sådan inte är möjlig. Men sedan tror jag —- tack och lov — att Jörn Svensson har fel när han säger att man kan stoppa kärnkraften bara om man övergår till ett planhushållningssamhälle ty i så fall tror jag inte att vi skulle lyckas stoppa kärnkraften. Fortfarande får jag inget svar på frågan: Vad är det som hindrar oss i detta hus från att fatta ett beslut om att stoppa kärnkraften? Det kan vi göra med precis det samhällssystem som vi har i dag. Min tro på marknadssystemets förmåga säger mig att det då kommer att bli ett motiv för den fria marknaden att se till att behovet av energi tillfredsställs på annat sätt. Eftersom det inte finns några fysiska begränsningar, kommer det att bli betydligt lättare om man verkligen släpper loss alla de skapande krafter som finns hos människorna på att hitta de bästa lösningarna. Det går mycket lättare den vägen än om man skulle sitta centralt och planhushålla om hur detta skall gå till.

Herr talman! Vi diskuterar just nu inte mindre än sju olika utskottsbetänkanden, och jag tänker inte försöka att under den korta stund som står till mitt förfogande kommentera alla dessa. Jag skall begränsa mig till vissa mer principiella yrkanden i näringsutskottets betänkanden 42 och 44. Övriga betänkanden kommer andra ledamöter av näringsutskottet att ta upp. Betänkandet 42 behandlar propositionerna 100 bil. 15 och 101 rörande energihushållningen samt ett stort antal motioner. Propositionerna behandlar ett fullföljande av de år 1975 beslutade riktlinjerna för energihushållningen fram till 1985. Beslutet 1975 föregicks av en lång debatt, där olika förslag ställdes mot varandra i flera voteringar. Den energipolitiska planering som då fastställdes bygger främst på fyra principer: 2. En aktiv oljepolitik. 3. Ett tryggande av behovet av elkraft. 4. Ett svenskt deltagande i ett internationellt samarbete på energiområdet. Riksdagen uttalade också att elkraftsproduktionen skall inriktas på ett mycket rationellt tillvaratagande av energikällorna. Hänsynen till miljöoch naturvärden skall väga tungt. Vad gäller kärnkraftsutbyggnaden skall en avvaktande, försiktig hållning iakttas. Säkerhetsoch avfallsproblemen skall ägnas stor uppmärksamhet vid den beslutade, försiktiga utbyggnaden. Handlingsfriheten skall så långt som möjligt bevaras. Jag är angelägen om att framhålla detta, därför att många av motionerna bara upprepar de förslag om en annan inriktning av vår energipolitik som avvisades av riksdagsmajoriteten vid fjolårets riksdag. Flera motioner slår in öppna dörrar genom att kräva beslut om åtgärder, som redan finns med i 1975 års beslut. Flera motioner från centerhåll, särskilt då 2118 och 2120, kräver bl.a. stopp för all vidare utbyggnad av kärnkraft och avveckling av de fem redan utbyggda så länge ”en samfälld forskaroch expertkår inte kunnat garantera att de allvarliga riskerna kan bemästras på ett betryggande sätt”. Yrkandet i vpk-motionen 1775 är delvis detsamma. Dessa motioner avstyrker utskottet med hänvisning till fjolårets beslut, som ju innebar att majoriteten gick in för en försiktig utbyggnad av kärnkraften med hänvisning till att de utmålade riskerna överdrivits och att vi måste fortsätta vår energiproduktion, om än i minskad takt, för att klara sysselsättningen. Inom parentes kan ju också ifrågasättas vilka tekniska risker en ”samfälld forskaroch expertkår” kan garantera att man behärskar. Är det riskerna med bilarna? Med flyget? Med alla kemiska preparat industrin använder? Eller vad är det man kan garantera säkerhet mot? I ett flertal andra motioner från centern — bl.a. 649, 1780 och 1813 — yrkas en kraftig satsning på alternativa energikällor av olika slag: vind, solenergi, geotermisk energi samt olika fossila bränslen såsom biomassa, torv, sågspån och bark. De antagna riktlinjerna för energipolitiken innebär bl.a. att forskningsresurser satsas på de flesta av de här angivna områdena, t.ex. i internationellt samarbete. Men de flesta av dem är av ringa betydelse i dag. Möjligen kan flera av dem bli av betydelse om 10 — 15 år när forskningen har fått fortgå. Man kan ju inte då så ensidigt som föreslås rikta in allt intresse på dessa energikällor. Dagens och den närmaste framtidens problem måste ägnas stor uppmärksamhet. Självklart kan forskningsinsatsernas storlek alltid diskuteras, men utskottsmajoriteten finner propositionens förslag i stort riktiga. I flera motioner, bl.a. 649 och 1766, tas frågan om utnyttjandet av energin i smärre vattendrag upp. Utskottet hänvisar här till det tekniska utvecklingsarbete som Kraftverksföreningen med statsbidrag avser att utföra genom sin stiftelse VAST och som bl.a. innebär en inventering av ca 400 små vattenkraftverk. I övrigt tar folkpartiet upp energisparandet i flera punkter, bl.a. införandet av en energisparlag och utgivandet av en energisparkatalog. Utskottet hänvisar nu som i fjol till det arbete som energisparkommittén utför och den information som den bedriver. Detta arbete torde vara av större betydelse än vad en energisparlag och en energisparkatalog skulle få, och därför avstyrks förslagen av utskottsmajoriteten. Frågan om bidragen till åtgärder i energisparande syfte för industrins byggnader tas också upp i folkpartimotionerna, och förbättrade bidragsbestämmelser och en utökning av stödobjekten föreslås bl.a. Utskottsmajoriteten finner propositionens förslag väl avvägda och avstyrker därför motionerna. I moderatmotionen nr 2030 liksom i centermotionen nr 2118 yrkas på förbättrade låneregler för kraftvärmeanläggningar. Utskottet anför att industriverket har fått regeringens uppdrag att studera dels energianvändningen inom järnoch stålindustrin och inom massaoch pappersindustrin, dels möjligheterna att ta till vara spillvärme från industriella processer för värmedistribution och bygga ut produktionen. Samtidigt skall förutsättningarna för ytterligare kraftvärmeutbyggnad kartläggas. Därjämte kan framhållas att lånevillkoren vad gäller kraftvärmeverken är fullt jämförbara med dem som gäller för andra kraftanläggningar, varför utskottsmajoriteten avstyrker motionsyrkandena. Regeringens proposition nr 124 kan också sägas vara en uppföljning av de riktlinjer som antogs genom förra årets riksdagsbeslut om ener gihushållningen. Dessa riktlinjer innebär en strävan från svensk sida att begränsa vårt beroende av olja och ett poängterande av att samhället måste ta ett ansvar för en integrerad oljepolitik som ett led i en planerad energipolitik.

Den ytterst negativa attityd till samhällets samordningsmöjligheter som finns i motionen tar utskottsmajoriteten avstånd från. Ett fullföljande av de riktlinjer för energipolitiken som antogs av 1975 års riksmöte liksom strävandena att uppnå en bättre planerad energiförsörjning för vårt land, oavsett de skiftande förhållandena på världsmarknaden, ställer krav på samhällets aktiva engagemang på oljeområdet. Detta gäller såväl oljeprospekteringen på svenskt område som strävandena att på olika sätt säkra vårt lands råoljeförsörjning från olika produktionsområden. De inledda undersökningarna och prospekteringarna för ytterligare ett oljeraffinaderi bör också fullföljas för att ge ett fullständigt underlag för ett ställningstagande 1977. Det mål som uppställts för den svenska energihushållningen är ju bl.a. att vårt beroende av oljan skall minskas, och detta medför också åtgärder för att utveckla andra energikällor. En intensiv forskning på flera områden med statligt stöd pågår, bl.a. på metanolområdet, som antyds i motionen 2294. Utskottsmajoriteten, som finner de framförda propåerna i vissa stycken intressanta, vill dock inte tillstyrka motionen. Ett sammanförande till ett enda bolag av så många olika forsknings-, utvecklingsoch uppbyggnadsprojekt skulle göra arbetet där svåröverskådligt och tungrott. Ett smidigt samarbete mellan olika forskningsoch intresseområden torde vara en vida effektivare väg. I motionen 2356 av herr Wirtén m.fl. framförs kritik och tveksamhet beträffande statligt engagemang inom oljebranschen och mot Svenska Petroleum AB liksom mot projekteringen av Statsraff. Synpunkterna sammanfaller delvis med yrkandena i motionen 2293. Med den positiva bedömning som utskottet gör beträffande bl.a. Svenska Petroleum AB yrkar utskottsmajoriteten avslag på motionen 2356. I motionen 2355 av herr Hermansson m.fl. yrkas på förberedelser för en nationalisering av den privata oljenäringen. Med hänvisning till vad i utskottsbetänkandet har anförts om ett starkt samhälleligt engagemang på oljeområdet finner utskottet inte ett bifall till motionen 2355 befogat eller nödvändigt för att föra en självständig energipolitik, fri från ”im perialistiska intressen” som det uttrycks i motionen. Utskottet yrkar därför avslag på motionen. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter i betänkandena nr 42 och 44.

Herr talman! Först ber jag att få rätta till en felsägning som jag råkade göra i mitt första anförande. När jag behandlade den här famösa rapporten från industridepartementet, som går ut på att det skulle kosta 19 miljarder att avveckla kärnkraften enligt centerns förslag, råkade jag säga att ”19 miljarder kostar det alltså att avveckla 15 kärnkraftverk”. Självfallet avsåg jag att säga: 19 miljarder kostar det att avveckla 5 reaktorer. Hur mycket mer skulle det då inte komma att kosta att avveckla hela programmet om 13 reaktorer? Jag påstod — det gör jag återigen — att kostnaden inte kan komma att ligga särskilt mycket under 100 miljarder kronor. Herr Svanberg har ju haft en svår uppgift med att försöka bemöta alla dessa motioner och reservationer. Det hade inte varit rimligt att förvänta att han skulle kunna gå in på alla detaljer, och han har heller inte gjort det. Jag skall inte ta upp någon debatt med herr Svanberg av den anledningen. Jag vill bara på en enda punkt omnämna ett uttalande som herr Svanberg gjorde, nämligen att centerns förslag om att satsa på alternativa energikällor inte kan få betydelse förrän om 10-15 år. Men, herr Svanberg, jag påpekade ju möjligheten att använda ytjordvärmen och anförde som exempel de villor som värms upp på det sättet. Det handlar alltså om en realitet. Jag skall bara läsa upp ett kort avsnitt ur en artikel i Norrbottens-Kuriren, en tidning som inte är obekant för herr Svanberg: ”Succé för jorduppvärmda egnahem —-—-- Tänk er en uppvärmningskostnad av 800 kronor per år av 140 kvm egnahem eller villa. Ja, ni läste faktiskt rätt i dessa oljekrisens år. Det är jordvärmen som slagit till. Ett patent som legat på hyllan i 20-talet år men som nu tagits fram som ett billigt alternativ till oljan och elektriciteten. Än är det bara ett 40-tal egnahemsvillor som utrustats med jordvärme. Det nordligaste i Piteå och här har man fått fram så bra resultat under vinterns mätningar att man menar det är succé. 2:28 kronor per dygn har uppvärmningen av det egnahemmet kostat. —-—-— Piteå-villa hålls varm för 800 kronor Ja, herr Svanberg, det här är inte betydelselöst — det är en utomordentligt intressant och närmast sensationell sak som kommit fram just som en alternativ energikälla. Det är fråga om både kostnadsbesparingar och en energibesparing. Man sparar bortåt två tredjedelar av oljan eller 90 94 av motsvarande elektricitet. Om man installerade jorduppvärmning både i nybyggnation och i gamla villor runt om i landet skulle det innebära att man sparade hundratusentals kubikmeter olja. Det betraktar vi som en stor framgång för vad vi sagt om de alternativa energikällorna och sålunda ingalunda som betydelselöst. Detta är en sak värd all uppmärksamhet och all ytterligare satsning.

Herr talman! Låt mig först vända mig till Birgitta Hambraeus. Hon kände sig övergiven när det gällde reservationen 1 vid betänkandet nr 41 om en plan för hushållning med naturresurser. Det är en fråga som vi från folkpartiets sida under 1970-talet också verkligen har uppmärksammat, och vi är där på samma linje som centern. Jag ber att få påpeka att vi stöder den reservationen — vi har samma syn på den punkten. Sedan skulle jag gärna vilja säga några ord till herr Svanberg. Det är väl som herr Sjönell påpekade ganska omöjligt för utskottets ordförande att hinna att gå in på alla de reservationer som finns i de näringsutskottets betänkanden som vi behandlar i dag. Han har emellertid tagit upp ett par punkter från folkpartiet som jag vill kommentera och resonera en del kring. Det gäller först kärnkraften. Där säger herr Svanberg att man i enlighet med vad riksdagen beslutade 1975 skall gå vidare med en försiktig utbyggnad av kärnkraften. När riksdagen 1973 bestämde sig för 11 kärnkraftverk ville man ha ett bättre beslutsunderlag innan man tog förnyade beslut i denna fråga. Men enligt folkpartiets uppfattning hade vi inte 1975 ett beslutsunderlag som motiverade en fortsättning av kärnkraftsutbyggnaden, dvs. byggandet av ytterligare två reaktorer. Vi menar att det var fel att besluta om att gå vidare med kärnkraftsutbyggnaden. När man nu ser på utvecklingen efter förra årets beslut fram till i dag måste man konstatera att osäkerheten snarare har vuxit än att man i dag känner sig mera trygg för att det här är en riktig väg. Låt mig bara peka på sådana problem som framför allt har vuxit fram under det senaste året när det gäller uranförsörjningen. Efter uppsägningen av Westinghousekontraktet är det ett nytt problem som förvisso kan vara mycket svårt att hantera i fortsättningen, om vi bara går vidare med nya reaktorer. Vi vet också att upparbetningsanläggningarna i Europa kommer att ha väldigt svårt för att ta emot vårt avfall: Vi kan tvingas in i en investeringsaktivitet på bränslecykeln långt mer omfattande än vad vi kanske från början hade tänkt. Det är ytterligare en försvårande omständighet som har kommit till efter 1975 års beslut. Jag kan fortsätta uppräkningen och peka på kostnadsutvecklingen och en del andra ting som också gör att jag tycker att folkpartiets linje i den här frågan 1975 var den enda realistiska — att stå fast vid det redan fattade beslutet men inte gå vidare förrän vi vet riktigt säkert vad det är vi gör. Vad gäller hushållningen skall jag gärna ta ett resonemang om de punkter som herr Svanberg tog upp, men det är kanske viktigare att se på regeringens attityd i energihushållningsfrågan än på de konkreta förslag som regeringen har lagt. Jag saknar en kraftfull vilja hos regeringen 1976 att hålla fast vid hushållningslinjen. Jag åberopar än en gång det som Carl Johan Åberg har sagt, t.ex. att det är för dyrt att hushålla med energi.

Herr talman! Eftersom de olika uppfattningarna klart har redovisats i dels majoritetsskrivningen, dels reservationerna skall jag bara ta upp en sak här. Herr Svanberg kommenterade moderata samlingspartiets negativa inställning till Petroswede och sade att Petroswede skulle säkra vårt lands tillgång till råolja. Det är nog att hänge sig åt illusioner.

När det föreligger bekymmer för råoljeförsörjningen är det blåögt, föreställer jag mig, att räkna med att vårt lands tillgång till råolja skall vara säkrad genom ett svenskt initiativ. Erfarenheten har visat annat.

Herr talman! Jag skall ta upp de ytterst perifera invändningar som har gjorts. De rör ju inte de stora frågorna i energipropositionen. Herr Sjönell säger att jag har sagt att de alternativa energikällor som han föreslagit var betydelselösa. Jag sade att de är betydelselösa i den omedelbara situationen — en del av dem kan vara mycket betydelsefulla om 10-15 år. Sedan tog herr Sjönell upp en skildring av vad som stått i Norrbottens Kuriren om en ny form av uppvärmning av egnahem. Men centern har aldrig yrkat på något forskningsanslag till den typen av alternativa energikällor, och det tycks inte behövas heller. Är det riktigt som herr Sjönell refererar — jag har aldrig, så mycket norrbottning jag är, hört talas om att detta skulle förekomma i Piteå — och om jorduppvärmning är så bra som här sägs, så behöver inga forskningsinsatser göras. Det uppvärmningssystemet kommer att sprida sig lavinartat över landet, om det är så billigt att värma upp egnahem. Det behövs, som sagt, inga forskningsanslag för detta och ingen människa är emot att sådana hus byggs. Tvärtom, jag skall gärna gratulera herr Sjönell om det blir ett omfattande byggande av sådana hus och beräkningarna håller. Sedan var det herr Wirtén. Han talar om att folkpartiet inte ville bygga mer än elva reaktorer 1975. Nu tycker han att han funnit tröst i utvecklingen att det bör vara så. Jag har inte ifrågasatt det. Jag sade bara att folkpartiets förslag är beroende på att de förra året bara ville bygga elva reaktorer. Jag har inte gett mig in på någon diskussion om det är klokt eller inte. Jag tycker dock att herr Wirtén söker sin tröst i ganska bräckligt underlag, när han talar om att det och det som hänt visar att folkpartiet hade rätt. Ja, vill herr Wirtén finna tröst i det får han göra det — jag tror något annat. Herr Wirtén tar vidare upp hushållningen med energi, besparingsåtgärder osv. Där är det regeringens attityd och vilja herr Wirtén inte litar på. Som ett praktfullt exempel på hur regeringen ser på detta åberopar han en tjänsteman i finansdepartementet, Carl Johan Åberg. Carl Johan Åberg har precis som herr Wirtén rätt att hysa vilka åsikter han vill och rätt att framföra dem också. Jag tror emellertid inte att han skall anses som den främsta talesmannen för regeringen i fråga om energipolitiken. Industriministern kommer upp här senare i debatten, och det är han som främst företräder regeringen i den frågan. Sedan var det herr Regnéll, som bitvis har missförstått mig. Jag har inte sagt att Petroswede skall ”säkra” vårt lands tillgång till olja — det ordet använde jag inte. Men det är en väg vi använder för att kunna klara oljeprospektering. Herr Regnéll säger att nu går det bra. Men hur var det under oljekrisens dagar? Då var även moderata samlingspartiet framme och talade om att det var en dålig beredskap från regeringens sida, att man måste kräva mer av regeringen osv. Det kommer man att säga också nästa gång det går på tok. Med Petroswede vill vi bl.a. försöka komma ifrån en sådan situation och göra det bästa möjliga, men garantera någonting kan naturligtvis ingen göra.

Herr talman! Jag trodde faktiskt med tanke på herr Svanbergs lokaliseringsort och valkrets att han läste Norrbottens-Kuriren något så när regelbundet, men han har kanske missat just det här. Det vore lämpligt att han studerade det här numret — det är från tisdagen i förra veckan. Herr Svanberg säger att han gratulerar herr Sjönell om tidningsuppgifterna är riktiga. Gratulera inte mig! Om det här är riktigt — och mycket tyder på det, eftersom efterfrågan på det jordvärmeaggregatet sprider sig som en präriebrand — är det den svenska nationen och det svenska näringslivet som skall gratuleras. Det är framför allt det framtida energiutnyttjandet som blir gynnsamt för oss. Några personliga gratulationer har jag inte något som helst behov av. Vad som dessutom är väsentligt i detta sammanhang är att inte bara hundratusentals kubikmeter olja kommer att kunna sparas, om detta uppvärmningssystem slår så som mycket tyder på att det kan göra, utan att det också kommer att skapas sysselsättning när dessa system skall installeras i nyproduktionen och i gamla hus. Jag vill tillägga att det inte bara är det här systemet som bör komma i beaktande. Systemet bygger på en central princip, värmepumpen, som används för att utnyttja ytjordvärmen, men värmepumpen kan användas också för att ta värmen från luften — luft mot luft som teknikerna kallar det. Även i andra sammanhang kan man använda värmepumpen. Det väsentliga är att man redan i dag och inte om 10-15 år har klara konkreta alternativ, som naturligtvis — eftersom den här tekniken är i sitt begynnelseskede — är primitiva och ytterligare kan förbättras och därför behöver betydande forskningsanslag för vidare utveckling. Detta kan ge uppslag kanske till ännu bättre värmeutvinning och även när det gäller elproduktionen. Det finns mycket intressanta teorier som man redan börjat arbeta med att genom de här metoderna kanske så småningom kunna få en elproduktion. Men det ligger nog, herr Svanberg, 10-15 år framåt i tiden. Vad som är väsentligt i dag är de aggregat som nu håller på att installeras runt om i landet och som kommer att skapa sysselsättning och mycket stora energioch kostnadsbesparingar. Jag nämner sysselsättningen därför att man angripit oss och sagt att vårt program skulle medföra sysselsättningssvårigheter. Sysselsättningen har ju ökat med 200 000 nya jobb på sistone, varav inte mindre än 35 000 hänför sig till industrin. Det är 10 96 under regeringens program. Det är då väldigt demagogiskt, tycker vi, när man från regeringshåll påstår att vårt alternativ skulle leda till arbetslöshet. Jag skali avsluta detta avsnitt med att säga att i en artikel i Vår industri står att man på längre sikt också kan vänta sig att nya energisparande teknologier kommer fram till följd av de höjda energipriserna. I artikeln står också: ”Detta innebär bl.a. att det på lite sikt inte finns några entydiga samband mellan t.ex. energiförbrukning och industriproduktion —=— =.”